Herr talman! Först en kommentar till Gunnar Hökmarks engagerade inlägg om Inside Sweden. Jag vidhåller vad jag sade tidigare, att för oss är sakfrågan viktigare än frågan varifrån tidskriften kommer. Det är naturligtvis Gunnar Hökmark obetaget att måla mycket skrämmande saker på väggen när det gäller en tidskrift som har förankring i arbetarrörelsen. Jag skall inte inlåta mig på den typen av argumentation utan bara stillsamt fråga Gunnar Hökmark om han över huvud taget har tagit del av tidskriften Inside Sweden och i så fall vet vad han talar om när han säger att den är full av ideologiskt betingat material om Sverige sett med socialdemokratiska ögon. Så är icke fallet. När det gäller reservation 7 är det riktigt, som Gunnar Hökmark säger, att det inte gäller någon minskning gentemot innevarande budgetår. Men vad Gunnar Hökmark vill komma åt är den ökning som en stor majoritet i utskottet anser vara erforderlig för att de folkrörelser som engagerar sig i fredsfrågorna skall kunna arbeta i större utsträckning med det viktiga opinionsarbete som de ägnar sig åt. Det är litet beklagligt att Gunnar Hökmark på ett bräde dömer ut de ideella organisationerna, folkrörelserna i Sverige. Utan deras engagemang vore fredsrörelsen och fredsaktiviteterna i Sverige betydligt fattigare i sin utformning och sin vidd. Det är ändå värt att notera att moderaterna här är ensamma om sin uppfattning. Jag yrkar, herr talman, avslag på reservationerna med moderat förtecken, liksom på övriga reservationer.
Herr talman! Jag dömer sannerligen inte ut de olika organisationer och fredsrörelser som bär upp det engagemang för fred och säkerhet som finns i Sverige. Det är faktiskt tvärtom. Jag tror att det ideella engagemanget mer än väl räcker till. Men framför allt vill jag säga att jag inte tror att man från statens eller riksdagens sida kan peka ut vilka organisationer som enligt vad man bedömer verkligen ägnar sig åt detta arbete, och samtidigt utesluta en mycket stor del av alla andra organisationer och verksamheter i vårt svenska samhälle. Jag menar att intresset och engagemanget för freden inte är något 125 så pass unikt att man kan peka ut vissa organisationer som särskilda bärare av detta engagemang. Det är faktiskt Axel Andersson som, när han hävdar att en utebliven ökning är en nedskärning vilken i sin tur drabbar fredsarbetet, har en rätt cynisk inställning till dessa och många andra organisationer som är villiga att arbeta för fred och säkerhet. När det gäller Inside Sweden vill jag gärna säga att jag inte är så där väldigt engagerad i den debatten. I viss mån är det en uppgiven attityd man får ha, när socialdemokratin i majoritetsställning använder sig av den politiska makten för att tilldela sig själv och sina organisationer ekonomiska fördelar. Axel Andersson säger att: för hans del är sakfrågan viktigare än frågan varifrån tidskriften kommer. Jag håller helt med — jag tror också att sakfrågan är viktigare för Axel Andersson och den socialdemokratiska gruppen i riksdagen. Det är bara det att er sakfråga är att se till att ge Inside Sweden ekonomiska medel, samtidigt som ni utesluter en annan tidskrift. Det är alltså er sakfråga. Den är inte särskilt imponerande när det gäller er oväld.
Herr talman! För sista gången om Inside Sweden för i kväll. Det är inte oviktigt, Gunnar Hökmark, att erinra om det faktum att de tidskrifter — bland vilka Inside Sweden ingår — som får anslag från den här posten, är satta under granskning. När granskningen är klar och förslag föreligger om hur de här frågorna skall hanteras, är utskottet berett att ta ställning. Men det vore inte särskilt klokt av utskottet att nu börja laborera med en granskning, när vi har tillsatt en utredning med bl.a. den uppgiften.

Det är därför som jag anser att det är så beklagligt att det har avgivits en reservation som gäller ett så viktigt område, där människornas egen fria aktivitet och fria vilja att göra en insats spelar en så stor roll. Och jag noterar ännu en gång med tillfredsställelse att moderaterna här står ensamma.
Herr talman! Det vore tragiskt om människors vilja att agera för freden skulle vara så avhängig av de statliga bidrag som Axel Andersson pläderar för. Det vore också ytterligt besynnerligt, eftersom fredsviljan och viljan att slå vakt om Sveriges säkerhet nog är betydligt mer spridd än vad Axel Andersson tycks tro när han ser i sina tabeller med anslag. Låt mig bara när det gäller Inside Sweden fråga: Hur kan det komma sig att just den tidskriften i avvaktan på utredning skall vara den enda som får anslag? Hur kan det komma sig att det är just socialdemokratins tidskrift som av den socialdemokratiska regeringen, den socialdemokratiska gruppen i utskottet och den socialdemokratiska gruppen i kammaren skall få statligt bidrag? Beror det på att ni sätter sakfrågan främst? Ja, det gör det. Det beror på att ni sätter Inside Sweden och er egen rörelse främst, och det är er sakfråga.
Herr talman! Jag återkommer till det här med tidskrifterna ännu en gång. — 7 april 1988 Det är inte så, Gunnar Hökmark, att det endast är en tidskrift som får anslag under den här titeln. Det är åtminstone två till, tidskriften AMBIO och tidskriften Sweden Now, som får pengar ur det anslaget varje år. Det är inte på det sättet att folkrörelserna som arbetar för fred inte klarar av eller blir uppbundna om de får statliga bidrag — de är lika fristående då som de var dessförinnan. Men, Gunnar Hökmark, det underlättar ju för dem om Sveriges regering ger dem ett bidrag och därmed en värdefull ekonomisk möjlighet att arbeta med att bilda opinion för freden. På den punkten kommer Gunnar Hökmark och jag aldrig att bli överens. För min del skall jag därför inte ytterligare uppta kammarens tid med att gå i polemik med Gunnar Hökmark. Jag konstaterar bara att det är värt att notera att övriga partier här ingår i utskottsmajoriteten.

Herr talman! Låt mig börja med att uttrycka min tillfredsställelse över att andra partigrupper i riksdagen så snabbt ställde upp bakom vårt förslag om att ha en särskild debatt om sjukvårdskrisen. Det var bra att vi fick möjlighet att diskutera detta också här i riksdagen. Vård är vördnad för livet. Det handlar om att bota de människor som har drabbats av sjukdom, att ge värme och mening också åt vårt livs sista stunder. Det handlar om att hjälpa de nya till världen och att ge oss alla i livets olika skeden ett bättre, värdigare och rikare liv. Nu talar vi alla om en kris för den svenska sjukvården. Den officiella rubriken på denna riksdagsdebatt är också sjukvårdskrisen. Vi talar om de långa operationsköerna, om sköterskor som slutar, fyllda korridorer och tomma operationssalar. Vi har en vårdapparat som verkar bli sämre —i stället för att bli bättre. Krisen i den svenska sjukvården är en kris för den kanske allra viktigaste av välfärdsstatens alla funktioner. Den får inte lämna någon av oss oberörd. Sjukvården styrs av politiska beslut. Riktlinjerna för hälsooch sjukvårdens utveckling har beslutats av riksdagen. Senast skedde det 1985. Med en politiskt styrd sjukvård är det naturligt att ansvaret för vårdkrisen också är politiskt. När riksdagen 1985 diskuterade och lade fast riktlinjerna för sjukvården och hälsovården var vi moderater kritiska. Vi varnade för regeringens tanke att man snabbt kunde dra ner på den kvalificerade sjukvården och akutsjukvården. Vi menade att det riskerade att drabba vården av just dem som är allra sjukast. Vi varnade för konsekvenserna av en politik som i sin monopoliseringsiver ville slå ihjäl alla de alternativ som utanför det offentliga systemet ville hjälpa till att vårda och hjälpa. Vi menade att alla måste få vara med när det gäller att ge en bättre vård och omvårdnad. Hade man då lyssnat på vad moderata företrädare här i riksdagen hade att säga, hade vi haft en bättre sjukvård i dag. För någon vecka sedan var jag nere i Halmstad och besökte den privatdrivna läkarstationen på Kungsgatan. Den läkarstationen har i en stor utredning jämförts med de landstingsdrivna läkarstationerna i Halland och befunnits vara både bättre och billigare. 3 På Kungsgatan i Halmstad fanns faktiskt ingen vårdkris. Där fanns ingen personalkris och inga köer. Där fanns läkare och sköterskor och biträden som med engagemang och entusiasm — befriade från byråkrati och restriktioner — gjorde just det som de sökt sig till sitt yrke för att göra, nämligen att ge vård, tröst och stöd åt enskilda människor. Exemplet från Halmstad är förvisso inte ensamt. På många platser runt om i Sverige har vi kunnat se hur enskilda initiativ till och personligt engagemang för en idé gett oss en småskalig, bättre, varmare och ofta också mänskligare vård. Men jag tror inte att dessa alternativ kan ersätta de stora sjukhusen och deras kvalificerade resurser. Men de politiska, socialdemokratiska, försöken att bromsa, begränsa och närmast slå ihjäl dessa alternativ har gett oss en öppenvård som i många fall är sämre och dyrare än vad den hade behövt vara. Därmed har möjligheterna att verkligen satsa på den kvalificerade vården av dem som är allra sjukast tyvärr blivit allt mindre. Det går att visa detta med konkreta exempel. Statsministern var åtminstone tidigare mycket intresserad av att diskutera utvecklingen inom Stockholms läns landsting. Alla problem, framför allt på Radiumhemmet, skylldes på de borgerliga till dess att Stig Rindborg visade att det var den statliga s.k. NUU-nämnden som hade bromsat utbyggnaden av både canceroch aidsvården. Jerzy Einhorn ger i en artikel i Dagens Nyheter i dag vissa detaljer om detta. I samma landsting gick socialdemokraterna nyligen emot förslaget att inrätta en ny klass på Röda korsets sjuksköterskeskola. Många hade sökt dit därför att de ville bli sjuksköterskor. I en tid av sjuksköterskebrist finns det all anledning att ge så många som möjligt chans till utbildning. Av ideologiska skäl valde socialdemokraterna att säga nej, därför att Röda korset är privat, och privat är tydligen fult. Nu blev det en ny klass, och fler fick möjlighet att bli sjuksköterskor. Det såg de borgerliga till. Hade socialdemokraterna fått som de ville, hade det faktiskt blivit nej. Kostnadsoch kvalitetskrisen inom vården är en kris som ju icke minst drabbar alla dem som är anställda och arbetar engagerat inom vården. Krisen är till stora delar en följd av de monopol och de stordriftsambitioner som lagts till grund för svensk sjukvårdspolitik. Vi har alla ett gemensamt politiskt ansvar för att förhindra att vårdkrisen blir än värre. Vi har en situation där vi inser att krisen med nuvarande kurs riskerar att fördjupas alltmer. På sina håll talas det om högre skatter, men högre skatter löser inga problem — de skapar i stället nya. Höjer man skatterna, kommer möjligheterna att ge bättre löner, övertidsersättningar och semesterersättningar åt dem som nu arbetar så engagerat i realiteten att försvinna. Vi vet att vårdkrisen i dag till stora delar är en personalkris. Låt mig i all korthet ange fem punkter för den politik för att bryta vårdkrisen som vi borde samla oss kring. För det första: Vi måste ge vård åt dem som är svårast sjuka. I dag handlar det främst om de långa köerna till starroperationer, kranskärlsoperationer och höftledsoperationer. Vi moderater har både här i riksdagen och ute i samtliga landsting föreslagit en vårdgaranti. Med den skulle man ha rätt till operation inom rimlig tid på det egna sjukhuset eller på något annat sjukhus, inom ett privat alternativ eller i de fall landets resurser trots allt inte räcker i utlandet. Vi måste inse att den kvalificerade vården kommer att kräva ökade resurser i framtiden. Vetenskapliga framsteg kommer att göra det möjligt att bota sjukdomar som i dag är obotliga. För det andra: Vi måste få en verklig valfrihet inom vården. Vi moderater har föreslagit en utbyggnad av sjukvårdsförsäkringen. Den skulle ge alla den valfrihet som i dag är förbehållen ett fåtal. Då skulle det inte längre bli sjukhusen som valde patienter utan patienterna som själva valde sjukhus och läkare. För det tredje: Vi måste släppa fram och ge frihet åt de privata alternativen. Det handlar om läkarstationer, som den nere i Halmstad, eller uppsökande vård, som Hemläkarjouren i Uppsala. Det handlar också om de ideella alternativen, som LP-stiftelsen, med dess fantastiska insatser för rehabilitering av dem som drabbas av alkohol och narkotika. Alternativen behövs också för att förnya den offentliga vården. För det fjärde: Vi måste bygga en bättre äldrevård med alternativ och valfrihet. Det handlar om att skapa ett andningsutrymme för den hårt pressade sjukvården. Vi måste klara personalkrisen. Vi måste se till att t.ex. sjuksköterskorindivider får betalt efter kompetens och engagemang. Det är fel när fackliga karteller håller nere grupper och individer som gjort sig förtjänta av en bättre lön. Och för det femte: Vi måste rensa i djungeln av statliga nämnder, styrelser och organ. Vi behöver en professionell medicinalstyrelse som kan hävda de medicinska intressena. Och vi måste samtidigt få ordning på ett landstingsförbund som inte bidrar till att ge oss en bättre vård. Herr talman! Vårdkrisen är en kris för vårt monopoliserade och centraliserade välfärdssystem, för stordriftsoch likriktningsideologin omsatt på det område, nämligen vården av den enskilda människan, där den inte borde få höra hemma.

Herr talman! I går besökte jag Sjödalens sjukhem i Huddinge utanför Stockholm. För några år sedan, när sjukhemmet öppnades, fanns det stora problem där. Personalen var missnöjd bl.a. med de mycket vårdtunga patienterna, och personalomsättningen var stor. Den omvårdnad som patienterna fick var rent ut sagt dålig. I dag är bilden en helt annan. Sjödalen uppmärksammas i media. Studiebesöken kommer tätt. Sjukhemmet har för många blivit en förebild. Den som besöker Sjödalen glömmer lätt att det är ett sjukhem. Atmosfären är hemlik. Personal och gäster har egna kläder. Stämningen är mjuk och varm. Även för en tillfällig besökare är det uppenbart att den omvårdnad som patienterna får är mycket god. Sjukhemsföreståndaren Lillemor Ulvenstrand berättar att hon inte har några problem med personalflykt eller personalrekrytering. Vad är det som har hänt? Har Sjödalens sjukhem fått extra resurser för att lösa sina problem, eller har vårdtyngden minskat? Nej, ingetdera. Resultaten har uppnåtts genom bättre organisation och ökat engagemang. Målet för verksamheten har gjorts tydligare. Det är inte att skapa en bekväm tillvaro för personalen utan att ge de gamla ett värdigt och innehållsrikt liv. Trots att detta ofta har inneburit mer slit för personalen, har det skapat ökad arbetsglädje. Kraven på dem som får anställning på Sjödalen har skärpts. Den som vill arbeta där måste ha ett aktivt intresse för att jobba med gamla människor. Men personalen har också fått ökad delaktighet i utvecklingen. Det är inte politiker eller administratörer som har skapat det Sjödalen som finns i dag. Det är personalen på sjukhemmet som har gjort det. Men den här utvecklingen hade inte kommit till stånd utan ett engagerat ledarskap. Lillemor Ulvenstrand har personligen en stor del i den positiva utveckling som har ägt rum. Jag har velat berätta om det här besöket på Sjödalen för att illustrera tre saker. För det första: Svensk sjukvård är bra. Den som har följt de senaste veckornas debatt har lätt kunnat få intrycket att allt i sjukvården bara är elände. Så är det inte. Sjödalen är bara ert exempel på det. Att sjukvården är av hög kvalitet omvittnas inte minst av de många som själva har kommit i kontakt med den. De är i regel mycket nöjda med den behandling de har fått och oftast också med omvårdnaden. Men visst finns det brister. Och det är naturligt att de uppmärksammas. Vi accepterar dem inte. Vi anser att alla skall få sjukvård när de behöver det. Det är oacceptabelt med långa väntetider för en operation av avgörande betydelse för livskvaliteten eller för en plats på ett sjukhem. Det är bristerna inom vården som är den politiska utmaningen. Det andra som Sjödalen visar är att personalen är sjukvårdens viktigaste resurs. Framför allt handlar det om att personalen måste känna engagemang och lust i sitt arbete. Visst kan det behövas bättre materiella förmåner, högre lön och bättre arbetstider. Bättre löner är nödvändigt inte minst för sjuksköterskor, om det över huvud taget skall gå att fylla utbildningsplatserna på våra vårdhögskolor. Men bara bättre löner och arbetstider räcker inte. Det handlar också om yrkesstolthet. Hur länge har man inte sett på sköterskor som ett slags läkarassistenter och på sjukvårdsbiträden som städpersonal. Det är av avgörande betydelse att omvårdnadsarbetet uppvärderas. För att höja dess status är det betydelsefullt att forskningen på området breddas och att ytterligare omvårdnadsprofessurer inrättas. Men allra viktigast är förstås att kunna erbjuda spännande och utvecklande arbetsuppgifter som de på Sjödalens sjukhem. Skall det lyckas, behövs ett tydligt och starkt ledarskap inom svensk sjukvård. För det tredje visar Sjödalen att de resultat som sjukvården uppnått inte bara beror på hur mycket pengar som satsas. Inom oförändrad budgetram har Sjödalen utvecklats från ett dåligt fungerande sjukhem till något av en förebild. Sjödalen visar i sig att resurser kan användas både bra och dåligt. Att effektiviteten varierar framgår också av flera studier som har jämfört olika kliniker, sjukhus och institutioner i svensk sjukvård. Att somt är bra och somt är sämre visar också att det finns en potential att öka effektiviteten i sjukvården. Det finns de som ogärna talar om effektivitet i samband med sjukvård. Sjukvården måste få kosta, säger de. Och vi håller med om det, men likväl är resurserna inte obegränsade. Det är just detta som tar sig uttryck i personalbrist och vårdköer. Just i sådana situationer är effektivitet särskilt angeläget. Motsatsen till effektivitet är nämligen slöseri, och slöseriet går ut över dem som inte får den operation eller den behandling de behöver. Vi tror att det går att öka effektiviteten i sjukvården, dvs. att få ut mer inom givna ramar. Ändå är det vår bestämda uppfattning att det inte räcker med ökad effektivitet för att klara de växande behoven och ökade ambitionsnivåerna inom sjukvården. Den behöver både effektiviseras och tillåtas växa med minst ett par procent per år för att klara detta. Herr talman! Jag nämnde tidigare att det är bristerna i sjukvården som är den politiska utmaningen. Till dem hör otryggheten när man över huvud taget inte kan få tag i en doktor, otryggheten när man i sjukvården ständigt möter nya ansikten och otryggheten när man inte själv kan få välja sin läkare. För att öka tryggheten har vi föreslagit olika åtgärder i syfte att underlätta rekryteringen av läkare till de läkarglesa delarna av vårt land, t.ex. förhöjd ersättning till den som öppnar privatpraktik där och nedskrivning av studieskulden för den som tar anställning där. För att öka tryggheten vill vi också att alla skall få en husläkare. Den personliga och fasta kontakten mellan vårdad och vårdare är den mest uppskattade kvaliteten i privat vård. Det är en kvalitet som människor i långt högre grad än i dag måste få också i den offentliga vården. Men trygghet är också att själv få välja sin husläkare. Till bristerna i sjukvården hör att valfriheten är mycket begränsad. Sjukvården skall erbjuda en valfrihet för alla. En invändning mot ökad valfrihet som framförts från ledande socialdemokratiskt håll är att det bara skulle vara en chimär att sjukvårdskonsumenterna skulle ha något fritt val. Vilka möjligheter har en åldersdement eller en redan hjärtopererad att välja, frågar de. Det är närmast självklart att valfriheten i vissa sjukdomssituationer är föga efterfrågad. Men lika uppenbart är att den i andra är utomordentligt betydelsefull. Om jag här plötsligt skulle drabbas av en hjärtinfarkt vill jag naturligtvis i första hand få snabb vård — men det är inget argument mot att reumatikern eller diabetikern själv skall få välja sin läkare. För oss är det dessutom självklart att de som så önskar skall få välja en privat läkare på samma ekonomiska villkor som om de valde en landstingsanställd. Trygghet är också att få den sjukvård man behöver när man blir gammal. Sjukvården är främst landstingens ansvar, men självklart delas det också av staten. En femtedel av sjukvårdens finansiering sker genom bidrag från staten till landstingen. Enligt vår uppfattning borde staten nu stimulera utvecklingen på några områden som är särskilt viktiga för de äldres trygghet. För det första måste ytterligare resurser satsas för att bli av med operationsoch behandlingsköerna. För det andra måste en kraftig utbyggnad av gruppbostäder för åldersdementa omedelbart komma i gång. Och för det tredje måste takten öka när det gäller att ge de gamla och sjuka på långvården rätt till eget rum. På de här områdena vill vi att staten skall göra särskilda ekonomiska satsningar. Det är viktigt med en saklig och sansad, men samtidigt intensiv, debatt om svensk sjukvård. Den skall vara saklig och sansad, bl.a. i den meningen att vi undviker att försöka knipa politiska poänger genom spekulation i människors oro och ångest inför sjukdom och åldrande. Men debatten måste ändå vara intensiv, därför att sjukvården tillhör politikens viktigaste uppgifter och därför att uppfattningarna om hur sjukvården skall förbättras går isär. Också i sjukvårdsdebatten framstår de ideologiska skiljelinjerna tydligt. Herr talman! För ett socialliberalt parti är det lika självklart att arbeta för att sjukvården successivt skall få de ökade resurser som behövs för att möta växande behov och ökade ambitioner, som att arbeta för att öka människors frihet att på samma ekonomiska villkor välja inte bara mellan offentliga alternativ utan också mellan offentliga och privata. Där står folkpartiet.

Herr talman! Sjukvårdens andel av vår samlade produktion, bruttonationalprodukten, var 9,1 20 år 1986. Det innebär en fortgående resursminskning sedan 1982, då andelen var 9,7 I. Den första slutsatsen blir därför, att hälsooch sjukvården i Sverige — till skillnad från andra västländer — har fått en minskande andel av ”vår gemensamma kaka” under perioden 1982-1987. Hälsooch sjukvård har med andra ord inte varit ett prioriterat område inom samhället som helhet. Om vi utgår från att nuvarande standard i exempelvis långtidssjukvården skall bevaras, så ökar utgiftskraven med ca 2,5 Ze per år i slutet av 80-talet och med 2 26 under första hälften av 90-talet. För övrig hälsooch sjukvård beräknas behovet öka med 0,7 26 per år under de närmaste åren. Denna bedömning leder till en andra slutsats, och den är självklar: Redan nuvarande standard kräver ökade resurser! Då har man således inte beaktat krav på standardförbättringar, inte beslutade mammografiundersökningar, inte nya krav som följer med HIV smittans spridning, inte beaktat ökningen av cancerfall, allergier och liknande, inte heller de möjligheter som den medicinsk-tekniska utvecklingen öppnar. Om man beaktar allt detta, så skulle vården behöva en expansionstakt på 3 Ze årligen. Landstingsförbundet har räknat med ett rationaliseringsoch effektiviseringsutrymme på 1 20. Det innebär att vårdområdet behöver sin andel av vår samlade produktion och dess beräknade tillväxt — nu på 2 26 per år. Då har inte hänsyn tagits till den förändrade verkligheten — bl.a. åldersförändringar, teknisk-medicinsk utveckling eller löneeftersläpning för vårdpersonalen — än mindre till standardförbättringar jämfört med dagens krissituation, för det är en krissituation! Alla inser att detta är en omöjlighet! Landstingen har ett dominerande ansvar för hälsooch sjukvården. Man kontrollerar i dag ca 80 Ze av sjukvårdens finansiella resurser. Men staten har ett finansiellt delansvar. Bara 1986, 1987 och 1988 har staten minskat landstingens resurser med ca 10 miljarder kronor. Minskningen motsvarar 2 kr. på landstingsskatten. Detta har skett samtidigt som vi antagit en ny hälsooch sjukvårdslag som givit landstingen nya uppgifter, framför allt på det förebyggande området. Landstingen har klarat de ökade kraven genom att tära på sparkapitalet. Om avsikten är att pressa ned vårdsektorns utrymme ytterligare kommer skattehöjningar eller kraftiga nedskärningar att bli följden. Huvudproblemet i vården i dag är att området under senare år inte tagit eller fått ta resurser i anspråk som svarat mot vad medborgarna utlovats bl.a. i hälsooch sjukvårdslagen. Det är därför vi är mitt inne i en allvarlig vårdkris som riskerar att bli ännu djupare om ingenting görs med omedelbar verkan. Detta är en tredje ofrånkomlig slutsats. Våra målsättningar i hälsooch sjukvården är att ge vård åt alla på lika villkor i ett samhälle med allt fler äldre. Någon har räknat ut att USA — med sin sjukvård och sin organisation — skulle ha 90 96 dyrare sjukvård än vi under förutsättning att de hade våra målsättningar och vår åldersfördelning. Det är inte trovärdigt att krisen i sjukvården skulle vara ett ensidigt effektivitetseller organisationsproblem här hemma. Vård är i första hand möten mellan vårdpersonal och patient. När personalen på Radiumhemmet inte orkar motsvara högt ställda krav — och talar om det — då tänds debatten. Jag tycker att Jerzy Einhorn i dagens DN-artikel väl uttryckt hur situationen är. I dagens vårdkris med brist på personal, stängda vårdavdelningar, patienter i korridorerna, långa köer till vårdplatser och ingrepp — i en sådan situation växer irritationen och oron. Det drabbar både en hårt pressad personal och de vårdbehövande. Det är inte rimligt och det försämrar ytterligare deras arbetssituation i vården. Det är varken rimligt eller rättvist att personalen skall hamna i denna pressade situation. Därför är det helt avgörande för att vända den negativa utvecklingen, att vårdpersonal av alla yrkeskategorier — sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor och läkare — får bättre arbetsvillkor. Det är min fjärde slutsats. De pågående avtalsförhandlingarna, som vi inte skall lägga oss i direkt, är ett avgörande tillfälle. Jag vill här bara hänvisa till mitt anförande under allmänpolitiska debatten den 3 februari: ”Det arbete som utförs inom vården är en närande, skapande och oersättlig del av ekonomin. Detta arbete som oftast utförs av kvinnor måste uppvärderas. Jag talar då inte enbart om löner utan också om arbetstider, schemaläggning, semester etc. Utan sådana insatser kommer vårdkrisen att fördjupas.” 3 400 sjuksköterskor och 2 600 vårdbiträden behöver nu anställas inom vården. Alla landsting skulle behöva anställa sjuksköterskor i bl.a. allmän hälsooch sjukvård, anestesi, långvård, intensivvård, psykiatri samt som distriktssköterskor. Överbeläggningar förekommer regelmässigt vid medicinklinikerna och har ökat vid de kirurgiska klinikerna i Stockholm, Uppsala och Göteborgs kommuner samt Norrbotten. Den fasta personalen utnyttjas hårt. Åtskilliga är de som kallas in på sin lediga tid för att tjänstgöra. Man ombeds att inte ta semester under sommarmånaderna, man får i allt mindre utsträckning arbeta med omvårdnad av patienterna. Det är i denna situation som allt fler frågar sig när den onda cirkeln skall ta slut. Självfallet handlar den nuvarande krisen inte enbart om resurser, även om resursbristen har avsevärt skärpt problemen. Det handlar också om en vilja att utveckla och förnya vårdens organisation, att decentralisera och ge personalen ett ökat inflytande i de vardagsnära besluten och att satsa på fortbildning och personalutveckling. Det är viktigt att människor i vården känner att de är uppskattade efter sina insatser för att dagens ungdomar skall vara villiga att söka sig till vården. I annat fall kommer krisen att fortgå, vilka beslut vi än tar i riksdagen eller landstingen. Det är likaså viktigt att få en bättre samplanering av olika vårdresurser. Det gäller kommuner, landsting och privat vård. För oss i centerpartiet är det en självklarhet att vi behöver båda delarna. Att den offentliga vården också i framtiden kommer att vara den helt dominerande delen är också en självklarhet, men den privata vården kan vara ett mycket viktigt komplement. Samordningskravet ligger naturligtvis i hög grad på statsmakterna och den hälsooch sjukvårdsberedning som har tillsatts med statsministern som ordförande. Det gäller bl.a. att samordna användningen av de resurser som hanteras av landsting och försäkringskassor. Det måste nu bli slut på att behandla hälsooch sjukvården med välvilligt tal och samtidigt ordinera svältmedicin. Hälsooch sjukvård kan aldrig vara en restpost i budgeten. Det borde vara uppenbart för var och en att vårdkrisen kräver en långsiktig strategi och politik för att hävas. Vi är beredda från centerns sida att ge ökade resurser till hälsooch sjukvården. Det kan ske genom omfördelning mellan offentliga utgiftsområden. Det kan också ske genom skatteoch avgiftshöjningar som främjar folkhälsan, t.ex. miljöavgifter och skatt på tobak och sprit. Livet och den livsavgörande miljön är värda att vårda.

Herr talman! Det är bra att vi får en ordentlig diskussion om sjukvården. Sjukvården är en hörnsten i vår välfärd. Alla kommer någon gång i livet att behöva vård. Det är en ovärderlig trygghet i livet att kunna lita på att man alltid får den vård man behöver, när man blir sjuk eller när man råkar ut för en olycka. Inte minst när vi blir gamla betyder vården och omsorgen mycket för vår livskvalitet. Den beskrivning av läget inom sjukvården som Bengt Westerberg gav kan jagi princip ansluta mig till. I de allra flesta fall fungerar vården bra. Men det finns också brister och problem. Det största problemet nu, och inför 90-talet, är hur vi skall kunna rekrytera och behålla den personal som behövs för att vården skall kunna hålla en hög och jämn kvalitet, och för att sjuka och gamla skall kunna få en god och mänsklig omvårdnad. Den nu aktuella debatten började med att vi, för några veckor sedan, i tidningarna kunde läsa att man på Radiumhemmet i Stockholm beslutat att vissa äldre cancersjuka inte längre skulle få strålbehandling. Det väckte självfallet stor bestörtning. I samband med detta sade jag två saker. Jag sade för det första att sådana åldersgränser inte får förekomma inom svensk sjukvård. För det andra sade jag att det finns ett ansvar för sjukvården i Stockholm som den borgerliga majoriteten i landstinget, landets näst största politiska församling, inte kan undandra sig. I dag har också Bengt Westerberg understrukit att landstingen har huvudansvaret för sjukvården. De problem som finns i Stockholm — och som börjar bli alltmer oroande också på andra håll i landet — beror i hög grad på att det råder brist på personal.

Detta kan ställas mot att moderaterna i landstinget ville sänka skatten med 300 milj.kr. I 8 av de 26 landstingen yrkar moderaterna i år på skattesänkningar. Carl Bildt har ju dessutom sagt att man inte löser sjukvårdens problem ”genom att kasta pengar på dem”. Ställ detta uttalande mot ett annat borgerligt partis — centerns — uttalande som vi hörde här i dag. Olof Johansson framförde ett enda långt yrkande på ökade resurser till sjukvården. I ett läge där de flesta är överens om att det saknas resurser, vill alltså moderaterna skära ned totalt. Hur, Carl Bildt, skall moderaterna kunna lösa vårdkrisen om ni samtidigt vill minska de totala resurserna? För moderaterna går uppenbarligen skattesänkningar, dessutom i stor utsträckning till dem med högre inkomster, före en god sjukvård. Hur skall man kunna betala ut högre löner till sjuksköterskor och andra sjukvårdsanställda om inte via skatter? Skall man låna till de löneökningar som även Carl Bildt pläderar för? Ute i landstingen, i den sjukvårdspolitiska verkligheten, inser folkpartisterna nästan överallt att det inte går att bedriva en bra sjukvårdspolitik tillsammans med moderaterna. Det är tillsammans med socialdemokraterna man bildar politiska majoriteter för att få fram den nödvändiga finansiering en. Socialdemokrater, folkpartister och centerpartister är ense i 19 av de 26 landstingen om hur mycket skatt som behöver tas ut. Bengt Westerbergs inlägg ligger ganska väl i linje med den uppfattning som socialdemokraterna har i sjukvårdsfrågan. Min kompletterande fråga efter att ha lyssnat är egentligen bara hur folkpartiets syn i praktiken skall kunna kombineras med moderaternas i en borgerlig regering. Det är den grundläggande frågan jag har efter att ha lyssnat till Bengt Westerberg. Jag sade ett tal som jag höll i Folkets Hus inför Byggettans pensionärer för en månad sedan, alltså innan den nuvarande sjukvårdsdebatten blossade upp: ”Jag är ganska säker på att folkpartiet — och också centerpartiet — tillsammans med oss socialdemokrater skulle kunna åstadkomma något fint inom sjukvården. Tillsammans med moderaterna går det aldrig.” När vi äntligen fick en debatt om sjukvården och jag påpekade den borgerliga majoritetens ansvar i landstinget, valde man att snabbt föra in diskussionen på den s.k. NUU-nämnden. Instruktionen till nämnden skrevs av ett borgerligt statsråd, Ingegerd Troedsson. Den senaste forskningspropositionen skrevs av en folkpartist, herr Wikström. I den propositionen underströks värdet av nämnden. Vid alla riksdagar från 1983 87 har folkpartiet röstat för att nämnden skall vara kvar. Jag har emellertid sagt, att om denna nämnd ställer till ohägn och besvär med sina 70 milj.kr. i förslagsanslag, skall vi självfallet ändra på den anslagsformen. Man skall dock inte inbilla sig att man med det löser de vårdproblem vi har. Det har de inlägg som redan har gjorts här i dag visat. Det finns en rad frågor som vi alla med djupt allvar bör ställa oss, vare sig vi är landstingspolitiker eller rikspolitiker. Varför ger så många som arbetar i sjukvården upp och väljer andra arbeten? Varför går så många ständigt med dåligt samvete för att de anser att de inte räcker till? Varför slutar så många för att de inte längre tycker att de kan ta ansvar för den vård som ges? Dessa frågor måste vi gemensamt försöka svara på. Det är de verkliga problemen inom sjukvården. Regeringen har därför inbjudit Landstingsförbundets styrelse till en ordentlig genomgång av vårdsituationen i hela landet den 29 april. Det ger en möjlighet att få en samlad redovisning av de problem och de goda erfarenheter och idéer som finns i olika landsting. Vi kan också få en heltäckande bild av den brist på personal som nu drabbar vissa regioner. Med anledning av Olof Johanssons inlägg vill jag säga följande. Olof Johansson påstår att vi har haft en fortgående resursminskning sedan 1982. Detta är ett grovt fel som jag måste rätta till. Sedan 1982 har sjukvårdens samlade resurser ökat realt med 2,4 9. Vad Olof Johansson här, jag hoppas av okunskap, blandar ihop är att när det gäller andelen av bruttonationalprodukten har sjukvårdens resurser minskat. Det beror faktiskt på att vi har haft en framgångsrik socialdemokratisk ekonomisk politik som har ökat den totala kakan. Jag kan försäkra Olof Johansson, att om vi inte hade haft de borgerliga budgetunderskotten och räntorna på dem att betala, hade sjukvården naturligtvis fått en större andel av bruttonationalprodukten. Däri ligger förklaringen. Men säg inte att sjukvården fortgående har fått minskade resurser! Avgörande i framtiden för sjukvården och för den gemensamma sektornär = Prot. 1987/88:96 naturligtvis vilken ekonomisk politik som förs och hur framgångsrik den är. — 8 april 1988 Det avgör våra totala resurser. I det avseendet kan vi konstatera att vi har haft utrymme för betydande framsteg under senare år. Det har gått, Lars Werner, att öka reallönerna, det har gått att förbättra situationen på en rad viktiga sociala områden. Det är avgörande för vår utveckling också på sjukvårdens område. På den punkten måste jag, som omväxling, herr talman, uttrycka min förvåning över Bengt Westerbergs och folkpartiets förslag att landets pensionärer skulle betala extra, i realiteten för att täcka ökade sjukvårdskostnader, genom att de inte skulle få tillbaka vad de förlorade på devalveringseffekten. Till sjukvården skall vi alla bidra solidariskt. Jag vänder mig bestämt mot tanken att en viss grupp av dem som gjorde uppoffringar under devalveringsperioden inte nu, när det går bättre, skulle få ersättning för den uppoffringen. Jag vill också nämna något som visar att den offentliga vården faktiskt har flexibilitet och förmåga att möta nya utmaningar. Vi har väl alla följt debatten om starr-, höftledsoch kranskärlsoperationer. Köerna till sådana operationer har vuxit därför att det på dessa områden öppnats nya möjligheter. För en vecka sedan kom en redovisning av läget på dessa tre områden och av hur det statliga bidraget utfallit — vi har från statens sida satsat extra på de här områdena. Antalet gråstarrsoperationer har ökat från 16 000 år 1985 till 24 000 år 1987. Antalet höftledsoperationer har under samma tid ökat från 7 000 till 10 500. Det innebär att vi i rask takt betar av kön på det området. Antalet kranskärlsoperationer har ökat från 2 000 till 2 800 år 1987. För 1988 beräknas 3 700 operationer. Vi gör nu flest ögonoperationer i Europa per invånare. Också när det gäller höftledsoperationer ligger vi väl framme. När det gäller kranskärlsoperationer gör vi fler än t.ex. England. Det grundläggande i socialdemokratisk sjukvårdspolitik är att alla skall ha rätt till bästa tänkbara sjukvård på lika villkor. Ingen frågar i dag, vare sig dig eller mig, om vi har råd att betala vad det kostar när vi blir sjuka. Ingen skall heller i framtiden, om vi socialdemokrater får bestämma, fråga en sjuk människa om hon har en privat försäkring som berättigar till vård eller om hon är en nyckelperson på sitt jobb, dvs. om arbetsgivaren tycker att hon är speciellt viktig och oumbärlig. Det finns faktiskt ett förslag i riksdagen som jag i en sådan här sjukvårdsdebatt måste få litet mer klarhet i. Det går ut på att företag som tecknar speciella privata patientförsäkringar för anställda som de tycker är speciellt viktiga skall få dra av kostnaderna för detta i sin deklaration. De som har en sådan patientförsäkring skall sedan kunna gå före i kön, när de blir sjuka. Det är folkpartiet som föreslår det. I motionen skriver man: ”Vi anser att de privata sjukförsäkringarna, förutom att de är till gagn för individen, kan ses som företagets försäkring mot att företaget lider alltför stor skada om t.ex. en nyckelperson blir sjuk. Inom den offentliga sjukvården förekommer i vissa fall väntetider för behandlingen. Väntetider 15 na är ett gissel för den vårdbehövande, men också för dennes arbetsgivare. Tecknandet av försäkringen kan därför sägas ske främst för att gardera verksamheten mot driftstörningar.” Det är alltså företagens och produktionens intressen som skall bestämma vem som i första hand skall få vård. Det är ett synsätt som är helt främmande för oss socialdemokrater. Jag blev förvånad när jag läste detta. Jag tycker inte att det stämmer med vad Bengt Westerberg har sagt här i dag, men vi kan kanske få en förklaring senare. Låt mig summera. 1. Den offentliga sjukvården skall utgöra stommen i vårt lands sjukvård. 2. Privatpraktiserande läkare skall utgöra värdefulla komplement. 3. Stora ansträngningar måste göras för att rekrytera och bibehålla personal —- den kris som hotar på sina håll inom sjukvården är främst en personalkris. 4. Sambandet mellan forskning och sjukvård måste stärkas. 5. Ny kunskap och ny medicinsk teknik måste tas till vara.

Herr talman! Statsministern ställde en fråga till mig: Vad vill moderaterna göra för att lösa vårdkrisen? Jag försökte att i fem punkter under mitt ganska korta anförande — vår tid är alltid utmätt och det gäller speciellt i riksdagens talarstol — ange vad vi moderater vill åstadkomma. Jag kan återkomma till dem. Så till några konkreta ämnen som tagits upp. Jag börjar med NUU nämnden, som har kommit i fokus i denna debatt. Vi moderater har år efter år i denna kammare pekat på den fördröjning när det gäller utbyggnaden av vården för de svårast sjuka som denna nämnd är ansvarig för. Vi har år efter år krävt att den skall avskaffas. Nu verkar det som om vi håller på att få gehör för vårt krav. Det är bra. Jag skulle också vilja ha konkreta besked om vad som händer i de fall som vi har diskuterat. Hur blev det med igångsättningen av strålkanonerna på Radiumhemmet? Får man i gång byggandet av infektionskliniken i Huddinge, som är så viktig för aidsvården här i Stockholm? Den skulle ha varit i gång i dag, om den inte hade bromsats. Men på grund av NUU-nämnden händer ingenting. Resursfrågan är viktig. Jag skulle vilja mana regeringen till en liten koordinering av sina positioner vad gäller den moderata politiken. Sjukvårdsminister Gertrud Sigurdsen har just publicerat en cirkulärartikel i den socialdemokratiska pressen, i vilken vi moderater anklagas för att vilja öka sjukvårdens totala kostnader. Gertrud Sigurdsen anför: De moderata förslagen skulle, om de genomfördes, på kort tid öka sjukvårdens totala kostnader. Kostnaderna för sjukvården skulle öka såväl i storstadsområdena som i glesbygdsområdena med moderaternas förslag. Så långt Gertrud Sigurdsen. Är det Carlsson eller Sigurdsen som är auktoritet när det gäller tolkningen av moderat politik? Vi politiker måste lära oss att vi inte bara kan be medborgarna om mer och mer skattepengar. Vi har också ett ansvar för att förvalta alla de inkomster — Prot. 1987/88:96 som vi får genom den fria världens i särklass högsta skattetryck. Det är en — 8 april 1988 fråga om hur man använder dessa pengar, och där skiljs ofta våra vägar i vårdoch landstingspolitiken. Här i Stockholm, som statsministern vill fortsätta att diskutera, vill socialdemokraterna t.ex. lägga en allt större andel av landstingets totala resurser på att subventionera friska människors resor med buss och tunnelbana. Det är pengar som vi vill använda för att säkra att de svårast sjuka verkligen får sin vård. Man vill lägga pengar på allt möjligt och omöjligt annat. Nu skall t.ex. Unga örnar få några hundratusentals kronor att investera i en havsöringsodling nere på Södertörn. Sådant säger vi moderater nej till. Landstingets pengar skall användas till vården av de svårast sjuka. Det visar sig också konkret i budgetbehandlingen. Det är faktiskt så, statsministern, om vi skall diskutera olika poster i den här budgeten, att socialdemokraterna har sagt nej och velat skära ner med 40 milj.kr., de som vi vill ge för att få fram fler kranskärlsoperationer. Socialdemokraterna säger i sin budgetreservation: Låt oss se tiden an vad gäller de här operationerna. Det kan man säga, om man sitter som politiker i hälsooch sjukvårdsnämnden i Stockholm, men för dem som står i kön, som lider, som vet att ju längre de står i kön, desto svårare kan det bli för dem och desto större blir risken för komplikationer, är beskedet att man skall skära ner med 40 miljoner för att använda pengarna någon annanstans och att man skall se tiden an nog inte så där alldeles tillfredsställande. Det handlar om prioritering inom vården och inom landstinget. I Aftonbladet, en tidning som jag ibland har synpunkter på, framför allt vad den skriver på ledarplats, har på nyhetsplats under några veckor förts fram det som är den verkliga krisen i den svenska vården. Satsa mera på de svårast sjuka, skrev Aftonbladets medicinska reporter. Vårdpengarna måste placeras rätt. Det är detta det handlar om, inte bara att öka skatterna och breda ut över allt möjligt och omöjligt. Det är därför vi moderater har sagt att vi kan ställa ut en vårdgaranti för dem som är svårast sjuka. Vi kan säga: Ni skall få er operation inom rimlig tid — i det här landstinget, på det här sjukhuset, hos privata alternativ eller, om så skulle krävas, t.o.m. i utlandet. Vi kan göra det av två skäl: dels därför att vi sätter landstingets pengar där de skall sättas, på vården av de svårast sjuka, dels därför att vi inte har några ideologiska skygglappar när det gäller att få fram vård till dem som lider. Vårt förslag om en vårdgaranti handlar i grunden om solidariteten med de sjuka, solidariteten med dem som faktiskt är långt mera intresserade av en operation än av en ideologi.

Herr talman! Jag måste först uttrycka min tacksamhet för den service som riksdagen har infört, att vi får talarstolen inställd efter debattörernas kroppslängd. Låt mig så ta upp några trådar i Ingvar Carlssons anförande, och jag vill då börja med satsningen på personalbefrämjande åtgärder som socialdemokra 17 terna i Stockholms läns landsting har föreslagit med 1,5 miljarder kronor under fem år. Tanken har varit att man skulle anslå 100 miljoner första året och sedan successivt trappa upp pengarna. Faktum är att den satsning som majoriteten i landstinget genomför är större än de 100 miljonerna. Det är i och för sig bra att det kan nås en stor politisk enighet om den satsningen i landstinget, men det är fel att framställa den som något slags trollformel med vilken landstingets här i Stockholms län problem skulle lösas. Till det måste läggas att socialdemokraterna inte bara har väckt det här förslaget utan också förslag om att minska på sjukvården. I det budgetalternativ som de presenterade i höstas under diskussionen i landstinget föreslog de kraftiga neddragningar dels på den redan etablerade privatsjukvården, dels på akutsjukvården. Det handlar under 1988 och de två följande åren om över 200 milj.kr. Så summan blir ändå att vi i Stockholms läns landsting med socialdemokratisk politik skulle få en sämre sjukvård än den som vi nu faktiskt får. Även om moderaterna är besvärliga att ha att göra med ibland — på den punkten är jag överens med Ingvar Carlsson — går det ändå att driva dem fram till en bra sjukvård, vilket visas i Stockholms läns landsting. Sedan skall jag gärna erkänna att jag tycker nu, när jag vet vad NUU-nämnden har sysslat med under ett antal år, att det har varit ett misstag från vår sida att vi inte tidigare har krävt att nämnden skall läggas ned. Jag har personligen inte haft några kunskaper om nämndens verksamhet, och det har tydligen inte heller hälsooch sjukvårdsberedningens ordförande Ingvar Carlsson haft, men när jag nu har fått de kunskaperna tycker jag att vi kunde ha stött det moderata kravet om att lägga ner nämnden. Jag uppfattar Ingvar Carlsson så att också han nu har kommit till den insikten, och det tror jag att många landsting gläder sig åt. Grunden för sjukvården skall vara en solidarisk finansiering. Detta har jag klargjort i riksdagsdebatter och i många andra sammanhang. Vi tycker dock inte att den tanken strider mot att det skall finnas möjligheter för företag att ha särskilda försäkringar för nyckelpersoner. Det kan inte bara vara så att man får försäkra sig mot inbrott eller försäkra sina maskiner, utan det kan också finnas andra saker som är avgörande för produktionen i ett företag. Man skall då tillåta att företagen får ha särskilda försäkringar för det. Såvitt jag förstår vill inte heller Ingvar Carlsson förbjuda sådana försäkringar, utan han tycker att företagen skall ha möjlighet att ha sådana försäkringar. Däremot anser Ingvar Carlsson, att om man försäkrar människor i företagen skall det inte vara avdragsgillt, men om man försäkrar maskiner eller lokaler skall premierna vara avdragsgilla. Jag har litet svårt att förstå konsekvensen i det synsättet. Ingvar Carlsson hävdade också — liksom Lars Werner i sitt tidigare inlägg — att jag har sagt att det är landets pensionärer som skall betala sjukvårdens satsningar. Det är inte alls så. Dessa satsningar har vi finansierat i särskild ordning genom omprioriteringar i vår budget. Vi har där satt av pengar för de satsningar jag nämnde i mitt inledningsanförande. Att vi har sagt nej till höjda pensioner beror på att vi tycker att vi har slagit huvudet i skattetaket. Hade vi inte kommit fram till den insikten själva, kunde vi ha läst Ingvar Carlssons budgetproposition där det framgår att Prot. 1987/88:96 skattetrycket inte bör höjas. Hade vi inte läst budgetpropositionen, kunde vi — 8 april 1988 ha lyssnat på Ingvar Carlsson i debatten i riksdagen i höstas, då han sade att skattetrycket inte bara var lagom högt, utan att det faktiskt skulle sänkas. Tycker man att skattetrycket är för högt och bör sänkas är det ganska rimligt att säga nej till ytterligare skattehöjningar. Men det är just en höjning socialdemokraterna har föreslagit. Socialdemokraterna har frångått sitt gamla löfte till pensionärerna om att höja pensionerna när vi får råd. I stället har socialdemokraterna höjt pensionerna, trots att vi inte har råd. För att finansiera denna höjning av pensionerna krävs det alltså en skattehöjning. Eftersom vi anser att vi inte skall höja skatterna, säger vi nej till det som skatterna skall betala. De som föreslår att man skall vara med på utgifterna men inte på en finansiering för en politik som inte hänger ihop. Vi för nu denna diskussion i riksdagen och vi är överens om att de flesta av sjukvårdsbesluten skall fattas ute i landstingen och att det är landstingen som har huvudansvaret för sjukvården. Men vi har ändå ett delansvar här i riksdagen. Vi betalar, som sagt, en femtedel av landstingens kostnader för sjukvården. Staten har inte i andra sammanhang dragit sig för att gå in och försöka hjälpa till att lösa de problem vi har uppmärksammat. Det är inte så länge sedan riksdagen på regeringens förslag beslutade om att anslå 70 milj.kr. för att snabbare kapa operationsköerna. Vi hade litet olika synpunkter på uppläggningen, men det var bra att staten ändå tog sitt ansvar. Ingvar Carlsson! Är regeringen och socialdemokraterna beredda att gå vidare på denna väg och ställa upp på folkpartiets förslag att stimulera en snabbare utbyggnad av egna rum i långvården, en snabbare utbyggnad av gruppbostäder för åldersdementa och en ännu snabbare avkapning av operationsoch behandlingsköer? I så fall kan vi få ett nära nog enigt beslut i riksdagen till gagn för patienterna och sjukvården i Sverige.

Herr talman! Jag använde mitt inledningsanförande för att beskriva den ekonomiska situationen, eftersom jag tycker att vi politiker alltför ofta ägnar oss åt att formulera flotta mål. När sedan dessa mål kräver resurser är viljan inte lika påtaglig. Då måste man tala tydligt. Jag var uppenbarligen inte tillräckligt tydlig, för Ingvar Carlsson uppfattade att jag hade sagt att vi skall få minskade resurser till sjukvården. Det handlade inte om det. Det handlade om ökade resurser till sjukvården men en minskad andel av våra samlade resurser till skillnad från förhållandena i andra länder i västvärlden. Det är detta som har inträffat, vilket jag också sade. Så kan man naturligtvis inte fortsätta hur länge som helst när redan nuvarande standard ställer krav på ökade resurser. Det sade jag också. Dessutom räknade jag upp ett antal mål där vi höjt ambitionsnivån, mål som inte är inräknade i de nuvarande kalkylerna. Jag har tagit del av de handlingar som finns — som finansdepartementet och Landstingsförbundet är eniga om — och där man räknar ut hur det finansiella sparandet t.ex. inom landstingen ser ut vid olika tänkbara löneutvecklingar under de kommande åren och vad det kommer att innebära. Det är naturligtvis mot denna bakgrund som centern de tre senaste 19 budgetåren här i riksdagen har föreslagit mindre indragningar från kommuner och landsting än vad som föreslagits i budgetpropositionen. Så var det 1986, 1987 och 1988. Därför sade jag också i slutet av mitt huvudanförande att man, om man skall vara trovärdig på denna punkt, självfallet måste tala om att man är beredd att göra omfördelningar och beredd att betala dem med vissa skattehöjningar på vissa speciella områden. Det innebär inte att vi har gett upp vårt mål om en sänkning av skatt på arbete, men det innebär att om man vill göra något åt folkhälsan, måste man också rikta skattehöjningarna så att de slår rätt.

Reformarbetet förutsätter samordning på riksplanet, sägs det, t.ex. i förra årets budgetproposition. En ny hälsooch sjukvårdsberedning har tillkommit. Det är viktigt att statsministern ger besked om hur han ser på dess ansvar och vad man är beredd att göra för att åstadkomma en bättre samordning. Men det här skymmer inte undan kravet på resurser. Det krävs ett både—och. Jag vill upprepa att det handlar om att omedelbart angripa den personalkris som vi har inom sjukvården. Ingvar Carlsson talar om den ekonomiska krisen. Jag skall inte ta upp en ekonomisk-politisk debatt här nu. Den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av dollarkursen och oljepriserna har som bekant varit betydligt gynnsammare under den senaste sexårsperioden än under sexårsperioden dessförinnan. Naturligtvis är det ingen tillfällighet att svenska storföretag bokstavligen slukar andra svenska företag, ofta konkurrenter i helt andra branscher. Och det rör sig inte om några småbelopp - 40 miljarder på något halvår. Så nog finns det pengar i det svenska samhället. Problemet är att den tredje vägens ekonomiska politik har samlat dem på ett fåtal händer. Där är det inte tal om att använda osthyvel, där skärs bara tjocka skivor. Samtidigt har vi kassabegränsningar i den statliga verksamheten som innebär, att om personalen blir för dyr, dvs. 100 kr. plus 4 26, skall personalen dras ner i antal, även om politiska beslut har fattats om någonting helt annat. Det finns anledning att klara ut dessa saker. Det är naturligtvis förvånande när Kjell-Olof Feldt går ut och ifrågasätter ambitionsnivån i primärvården, inte minst därför att det står i bjärt kontrast till vad som skrevs så sent som i budgetpropositionen. Där heter det att den angelägna utbyggnaden av primärvården fortsätter. Därmed förbättras medborgarnas möjlighet att få tillgång till vård av hög kvalitet nära hemmet. Är denna satsning inte längre angelägen? Är den plötsligt ett felgrepp?

Herr talman! Jag noterar att Olof Johansson tog tillbaka påståendet att vi från samhällets sida skulle ha satsat minskade resurser på sjukvården. Det var icke korrekt, som Olof Johansson sade i sin inledning. Ett av de mest omöjliga påståenden som man skulle kunna göra är att socialdemokraterna inte har tagit ansvar för skattehöjningar. Är det någonting som vi skulle kunna kritiseras för här i samhället, så är det närmast att vi har höjt skatterna väl mycket. Men här i dag har faktiskt t.o.m. borgerliga partier försökt ställa sig på den sidan. Olof Johansson gick längst, när han rent ut sade att man väl kan ta från kapitalet. Jag trodde ett tag att det var Werner som stod i talarstolen, men det var faktiskt Olof Johansson. Välkommen på vagnen, Olof Johansson! Socialdemokraterna har här i kammaren drivit igenom omsättningsskatten på aktier, reavinstskatt på aktier, skärpt arvs-, gåvooch förmögenhetsskatt, löntagarfonder och en engångsskatt på försäkringsbolagens förmögenheter. Men allt detta, som har gällt kapitalet, har ju centern röstat emot. Jag tar emellertid det som Olof Johansson sade som ett klart löfte om att centern kommer att rösta för valpskatten. Tack för detta stöd, Olof Johansson! Det är bättre att ändra sig sent än aldrig. Problemet för centern är emellertid att man skall regera ihop med moderaterna. Och moderaterna skall ju dra ned med 6 000 milj.kr. på stödet till kommunerna, varav en stor del kommer att drabba äldreomsorgen. I så fall skulle vi inte kunna erbjuda de äldre möjligheter att få den service de behöver. De kommer att ligga kvar på sjukhusen i stället, och då får vi köer. Detta är sanningen i ett nötskal, och däri ligger en stor del av orsaken till dagens vårdkris. Välkommen att klara ut hur ni skall regera ihop med moderaterna, Olof Johansson! Vi socialdemokrater kommer att ha en mycket hög ambitionsnivå när det gäller sjukvården. Vi kommer att vara beredda att prioritera och även föreslå skattehöjningar när det är nödvändigt. Dessa ambitioner har jag också med mig i mitt nya arbete i hälsooch sjukvårdsberedningen, där jag faktiskt bara har verkat i ett halvt år hittills — det är plötsligt väldiga krav från Bengt Westerberg och Olof Johansson. Att jag på ett halvår via hälsooch sjukvårdsberedningen skulle omstrukturera och ändra hela sjukvården är att tro litet för gott om mig. Riktigt så mycket klarar jag inte av. Men jag skall göra mitt bästa, och jag hoppas att detta skall bli en viktig del av vår sjukvårdspolitik. Till Bengt Westerberg vill jag säga att socialdemokraterna har föreslagit en ökad satsning med 1 500 milj.kr. Det går inte att hävda att den borgerliga majoriteten har varit beredd att satsa lika mycket. Jag har siffror här som visar att vi under de socialdemokratiska åren 1983-1985 i Stockholms läns landsting låg på ganska bra plustal när det gäller att tillföra landstinget resurser. Under de borgerliga åren var det 1986 ett minus på 1,4 Jc. År 1987 var siffran plus 0,3 96. Vi låg alltså betydligt högre när det gäller resurstillförsel. När det gäller pensionärerna sade Bengt Westerberg att folkpartiet vill hålla igen devalveringseffekten, inte beroende på att man vill tillföra sjukvården resurser, utan mera av allmänekonomiska skäl. Men i Daniel Tarschys artikel i dagens nummer av Dagens Nyheter står ju följande: ”Vården och omsorgen är i dag vår viktigaste äldrefråga. Viktigare än pensionspåslaget. Med dagens stora brister inom sjukvård och äldreomsorg är det en olycka att regeringen och nu även moderaterna har bundit sig för att anslå 2,85 miljarder till en extra basbeloppshöjning.” Har inte Bengt Westerberg, som brukar hålla sådan ordning i sitt parti, någon ordning alls på Daniel Tarschys? Daniel Tarschys skall ju delta i den här debatten om en liten stund, så jag måste faktiskt, tills han varit uppe i talarstolen, utgå från att det är så att folkpartiet tycker att det är rimligt att pensionärerna inte skall få del av devalveringseffekten och att man i diskussionen använder detta som ett argument för att framstå bättre på sjukvårdsområdet. Jag är också beredd att svara Bengt Westerberg positivt på frågan om regeringen är beredd att satsa ytterligare på sjukvården. Vi är beredda att här i riksdagen och ute i landstingen diskutera detta konstruktivt. Som jag sade i mitt första inlägg har vi många gånger kunnat träffa bra överenskommelser med folkpartiet. Däremot är jag mycket tveksam när det gäller hur mycket riksdagen genom sina beslut i detalj skall styra de konkreta insatserna. Där är jag tills vidare, Bengt Westerberg, rätt mycket av decentralist. Jag tror att landstingen, som är nära vårdproblemen, bättre än vi i riksdagen kan bedöma de konkreta insatserna. Men jag kommer att fortsätta att diskutera den här frågan via hälsooch sjukvårdsberedningen, och jag är beredd att diskutera den även med Bengt Westerberg. Till Carl Bildt måste jag återkomma med anledning av Carl Bildts debattknep att försöka ställa Gertrud Sigurdsen mot mig. Det vore i och för sig intressant om det skulle lyckas, men vad Gertrud Sigurdsen har konstaterat är att moderaterna strör löften om kostnader omkring sig. Jag har konstaterat från denna talarstol att moderaterna vill sänka skatten. Det är ju precis det traditionella problem som så ofta kommer från borgerligt håll, att man ställer ut löften men icke är beredd att betala för dem. Vi kan inte hålla på att låna till utgifter, inte heller inom sjukvården, utan vi måste ta fram pengarna. Då konstaterar jag att moderaterna i åtta landsting har konkreta förslag till skattesänkningar i ett läge där vi övriga partier diskuterar om man inte behöver gå den rakt motsatta vägen. Där ligger problemet, Carl Bildt. Välkommen upp i sista repliken att säga något om detta! Hur skall ni betala, när ni sänker skatten? Skall ni låna till operationer? Det är inte någon särskilt klok åtgärd. Därmed skulle jag vilja ta upp den diskussion som har gällt att socialdemokraterna i Stockholm har velat satsa på kollektivtrafiken. Man ställer detta i motsats till sjukvården. Bengt Westerberg har alldeles rätt i att socialdemokraterna satsade mer på kollektivtrafiken i Stockholms läns landsting än folkpartiet. Det beror bl.a. på att trafiken är stockholmarnas i särklass största miljöproblem. I förlängningen kan man diskutera om det inte är en förklaring just till cancerproblemen i storstadsområdet. Det är alltså en förklaring. Däremot anser jag att Bengt Westerberg har fel när han säger att folkpartiet satsade mer på sjukvården än socialdemokraterna. Jag har nyss visat med mina siffror att det påståendet inte stämmer. För det första fick den folkpartistiskt styrda sjukvården över 200 milj.kr. över i 1987 års budget, att lägga till de över 2 000 milj.kr. som redan finns i det moderata personaloch finanslandstingsrådets kassa. Skälen var kanske personalbrist. 600 stängda långvårdsplatser proppar i dag igen sjukvården. För det andra har ni sagt nej till satsningen på 1,5 miljarder kronor. Problemet är ju att personalpolitiken har havererat i det här området. Sedan vill jag också, herr talman, säga att man inte har dragit ner på vården till de allra sjukaste. Både specialistvården och primärvården har fått ökade resurser. Specialistvården har faktiskt t.o.m. ökat snabbare än primärvården. De senaste fem åren har antalet specialistutbildade läkare ökat med 2 500, medan öppenvårdsläkarna blivit 1 300 fler. Fortfarande är specialistläkarna fyra gånger så många som öppenvårdsläkarna. Problemet i Stockholm är ju snarare att det saknas tillräckligt utbyggd primärvård, hemsjukvård och s.k. avlastningsplatser för att färdigbehandlade patienter vid kirurgoch medicinklinikerna skall kunna skrivas ut i rätt tid. Där ligger huvudproblemet, och det måste man göra någonting åt om man skall få specialistvården att fungera på ett bra sätt. Genom den otillräckliga primärvården och äldreomsorgen blockeras i dag stora delar av akutsjukvården. I det läget framlägger moderaterna förslag om att dra in 6 000 milj.kr. ytterligare från kommunerna, vilket därmed med nödvändighet kommer att drabba äldreomsorgen. Det är det problemet som jag tycker skulle vara en mycket svår huvudvärk för Bengt Westerberg och Olof Johansson med hänsyn till att de säger sig vilja regera ihop med moderaterna.

Herr talman! Jag ber att få instämma med Bengt Westerberg när det gäller att uttrycka tacksamhet över den nya service som vi får från kammaren. Det verkar som om vi blivit förflyttade närmast till plenisalen i Stockholms läns landsting, och det har genom statsministerns uppläggning av denna debatt blivit mycket av en Stockholmsdebatt. Det är lätt att vi glömmer de problem som finns på andra håll i landet, men är vi nu i Stockholm och har vi börjat debatten på detta sätt kanske vi skall fortsätta. Jag tycker att statsministern, när han ända har talartid kvar, skall passa på tillfället och ge ett klart besked på de två punkter där politikerna här i Stockholm har begärt att få ett sådant besked: Får man ett klartecken för utbyggnaden av strålkanonerna på Radiumhemmet eller ej? Detta besluthar — Prot. 1987/88:96 försenats i fyra år. Skall det försenas ytterligare? 8 april 1988 Får man ett klartecken att sätta i gång byggandet av infektionskliniken i Huddinge eller ej? Det är redan nu försenat, det skulle ha varit i gång. Statsministern och regeringen har makten att ge klartecknet, och då tycker jag att de kan ge besked i dag om att de avser att ge det. Det är säkert bra, statsministern, att ha en kaffeöverläggning med Landstingsförbundet i senare delen av april, men det finns en övertro i regeringens samlade politik — om det så rör arbetsmarknad eller något annat — att man löser allt bara med bjudningar i Rosenbad. Sedan några ord om skattefrågan i all korthet: Är det så att socialdemokraterna tror att man löser alla problem bara genom att höja skatterna? Är det vi nu hör förebudet om en ny våg av höjning av landstingsskatterna runt om i landet? Då handlar det faktiskt om höjningar av just de skatter som drabbar dem med lägre inkomster allra hårdast. Det vore bra om vi kunde få besked på den punkten. Jag tror inte att det är någon tillfällighet, när vi läser i tidningarna om krav från fackliga organisationer, att det som man begär nu för att lösa personalkrisen är olika typer av mer eller mindre skattefria förmåner, därför att man inser att med det skattetryck vi har får man så litet ut av luftlöneökningarna att man måste ta ut förbättringarna på andra sätt. Höjer vi skatterna gör vi den situationen ännu mycket svårare, och då tror jag att personalproblemen faktiskt blir värre. Det är faktiskt så, när man läser om de olika budgetalternativen i Stockholms läns landsting, att socialdemokraterna föreslår att man skall skära ned på den föreslagna satsningen för att ge oss fler operationsmöjligheter för dem som behöver kranskärlsoperationer. Jag kan läsa högt ur de socialdemokratiska reservationerna. De säger så här: Vi menar att vi inte bör låsa för stora summor till kranskärlsutbyggnaden i detta tidiga skede utan bör se tiden an. Det är beskedet till dem som står i operationsköerna: Man skall se tiden an därför att pengarna skall användas till annat. Jag tycker att vi från den borgerliga sidan då skall ha kuraget att säga: Ja, det blir så att vi inte kommer att kunna satsa fullt lika mycket på att subventionera de friskas bussresor, för pengarna måste gå till dem som nu står i operationsköerna. Vi måste säga nej till Unga örnar då de vill ha några 100 000 kr. för att odla havsöringar nere i Haninge. Det är inget fel på att odla havsöringar, men det kan någon annan finansiera. De som står i operationsköerna behöver faktiskt de där pengarna bättre just nu. Det är detta det handlar om: att prioritera, att avväga de enormt stora summor som vi politiker disponerar — och i dag gör vi ofta det på ett alldeles felaktigt sätt. Så till finansieringen av vården i största allmänhet. Jag håller alldeles med om att vi alla skall betala vården. Det vore fel om man skulle försöka vältra över vårdkrisens kostnader på någon speciell grupp i samhället. Det får inte komma i fråga.

Vi är alla med och betalar det, men valfriheten är ju så oerhört viktig. Vårt förslag innebär också att det kommer att börja växa fram de privata, enskilda och ideella alternativ som socialdemokraterna är sådana motståndare mot men som ju ger en bättre vård och som inte minst ger valfrihet för alla dem som är anställda och vill ge sitt engagemang åt uppgiften att vårda de sjuka och de gamla. Hade man i denna kammare lyssnat mera på dem som kan de här frågorna, tror jag att vi hade haft en bättre vård i dag.

Hälsovård i all ära, men om den är framgångsrik kommer vi att leva ännu längre och får förmodligen ännu större behov av sjukhusvård när vårt ofullkomliga biologiska maskineri brakar ihop i en utdragen seriekrock.” Hade man lyssnat mera då, hade vi haft en bättre vård i dag.

Herr talman! Risken med att gå upp i talarstolen med färdigskrivna lappar är att det blir fel. Ingvar Carlsson höll en lång utläggning om vad jag skulle ha sagt om kollektivtrafiken i landstinget; jag har över huvud taget inte berört kollektivtrafiken i dag. Däremot har jag diskuterat det förslag som Ingvar Carlsson själv har anfört både i dagens debatt och tidigare och som socialdemokraterna har väckt i landstinget om ökade personalsatsningar på 1,5 miljarder kronor. Jag vidhåller att den satsning på 100 milj.kr. första året man har velat göra understiger vad majoriteten i landstinget faktiskt har beslutat om. Till det kommer, som jag sade förut, att i landstingets budgetbehandling i höstas föreslog socialdemokraterna stora neddragningar på etablerad privat sjukvård — det var alltså inte fråga om att man inte ville starta nytt — och på akutsjukvården. Under budgetåren 1988, 1989 och 1990 handlar det om mer än ett par hundra miljoner kronor sammantaget, alltså väsentligt mer än den satsning på personal som socialdemokraterna vill göra det första året. Jag har faktiskt den socialdemokratiska landstingsgruppens eget budgetalternativ i handen, och jag är alldeles säker på att jag har läst innantill efter att ha kontrollerat det ytterligare en gång. Så till det här med pensionerna. Här rör det sig om två saker. Först har vi den pensionshöjning som regeringen har föreslagit och som regeringen vill finansiera med skattehöjningar. Vi säger nej till skattehöjningarna, av samma skäl som regeringen rimligen borde göra det, nämligen att vi har slagit huvudet i skattetaket. Det är ju en ståndpunkt som regeringen har gett uttryck för, bl.a. i årets budgetproposition, och som jag förmodar att Ingvar Carlsson står bakom. Det är mycket konstigt att först i en debatt i riksdagen säga att vi har för högt skattetryck. Målet är att pressa ned det från — Prot. 1987/88:96 56,5 90 av BNP till 51,1 20 av BNP. Men det första man gör därefter är att — 8 april 1988 man höjer skatterna ytterligare. Hur skall vi med en sådan politik någonsin kunna komma ned till de 51,5 26 som är Ingvar Carlssons mål för skattepolitiken? Jag tror att det mest sanna som Ingvar Carlsson sade egentligen var att socialdemokraterna snarare har höjt skatterna litet för mycket än för litet. Men sedan är det också en annan sak, nämligen att vi i vårt budgetalternativ genom omprioriteringar har varit beredda att avsätta 400 milj.kr. för statliga satsningar för att försöka underlätta landstingens arbete när det gäller en del av de mycket allvarliga problem som finns inom svensk sjukvård. Det handlar om de operationsoch behandlingsköer för vilka staten redan tidigare har varit beredd att gå in med särskilda medel. Då fanns det inga sådana här hinder för staten att blanda sig i, tvärtom. Då tyckte man från regeringens sida att man gjorde någonting bra. I det avseendet har man alltså gjort en satsning. Men vi tycker att den var otillräcklig och att man borde satsa ytterligare 200 milj.kr. Dessutom har vi under det senaste halvåret blivit uppmärksamma på ett par problem. Vi har visserligen känt till dem, men vi har kanske inte känt till deras kvantitet i full omfattning. Det ena problemet är att vi fortfarande har mer än 50 000 människor på långvården, inom omsorgen och inom psykiatrin som inte har det som vi tycker är en självklarhet, nämligen rätt till eget rum. Därför menar vi att vi inte bara kan sitta stillatigande och vänta på att någonting skall hända, utan här bör staten — om man över huvud taget skall försöka stimulera utbyggnaden eller utvecklingen på något område — stimulera förändringen av den svenska långvården. På det sättet kan rätten till eget rum bli verklighet, i varje fall till mitten av 1990-talet. Det andra problemet gäller en rapport från socialstyrelsen som visar att det i färre än 100 av landets kommuner över huvud taget inte finns någon dagverksamhet eller något gruppboende för åldersdementa. Det finns 100 000 åldersdementa i Sverige som är i behov av dagverksamhet eller gruppbostäder. 50 000, alltså ungefär hälften av dem, behöver gruppbostäder under de närmaste åren. Sådana finns alltså i mycket få kommuner i Sverige i dag. Därför menar vi att det inte heller här räcker med att bara sitta stillatigande och åse hur kommuner och landsting ofta sliter ögonen ur varandra, medan man funderar över vem som egentligen har ansvaret för de åldersdementa. Även här borde staten gå in med ett stimulansbidrag riktat till primärkommunerna för att vi snabbt skall kunna få en utbyggnad av gruppbostäder för åldersdementa. Jag tycker fortfarande att de tre förslag som vi har lagt fram om ytterligare resurser för att snabbare bli av med operationsoch behandlingsköer, om en kraftig utbyggnad av gruppbostäder för åldersdementa och om en ökning av takten när det gäller att ge gamla och sjuka på långvården rätt till eget rum är oerhört angelägna satsningar. Vidare finns det lika goda skäl för staten, riksdagen och regeringen att blanda sig i de frågorna som det någonsin fanns när det gällde att ge 70 milj.kr. för att försöka kapa vissa operationsköer. Ingvar Carlsson ställde några frågor inledningsvis — jag återkommer till 27 dem senare — om samarbetet mellan de borgerliga partierna. Det kan ju uppfattas som ett problem för alla partier att man inte har egen majoritet. och ocksä den som drivs i Stockholms läns landsting. Men vi vill också erbjuda valfrihet inom sjukvården — inte bara valfrihet mellan offentliga alternativ utan också valfrihet mellan offentliga och privata alternativ. På den första punkten för vi kontinuerligt en debatt med moderaterna, också i landstinget. På den andra punkten för vi hela tiden en debatt med socialdemokraterna, som motarbetar privata alternativ och som t.o.m. på affischer antyder att sådana skulle vara omänskliga. Den som vill ha både resurser till sjukvården och valfrihet har bara ett alternativ, nämligen folkpartiet!

Herr talman! Jag måste tyvärr upprepa det jag sade inledningsvis, nämligen att vi i Sverige ger hälsooch sjukvården en minskad andel av bruttonationalprodukten sedan 1982 och framåt, till skillnad från perioden dessförinnan. Det innebär att sjukvården har fått minskade resurser i förhållande till andra samhällssektorer. Det är precis vad det handlar om: sjukvården har inte prioriterats som ett område under dessa år. Det var det jag slog fast. Skillnaden mellan 9,7 och 9,1 20 av BNP är ca 5 miljarder kronor. Det är ungefär det underskott i finansiellt sparande som beräknas i KEA-kalkylerna i finansdepartementet. Det finns anledning att vara utomordentligt oroad över den framtid som kan utläsas i de siffrorna — det vi har sett hittills är bara början. Då skall man inte försöka slingra sig undan genom att tala vackert om sjukvård och sedan inte vara beredd att ställa resurser till förfogande, utan då skall man utesluta det första ledet också. Det gör inte vi. För oss är sjukvården ett prioriterat område, tillsammans med skolan, och vi tänker visa det i vårt sätt att prioritera resurser. Skatterna skall inte bli någon huvudpunkt, som Ingvar Carlsson sade. Men det är helt riktigt uppfattat att vi inom centern håller på att tappa tålamodet med fusionsvalparna, Vi har kritiserat den tredje vägens ekonomiska politik och den omfördelning av förmögenheter som denna hela tiden har inneburit. Ni angriper symtomen, med hela den lista som Ingvar Carlsson talar om. Vi har velat förebygga den situationen, men om utvecklingen fortsätter, om fusionsraseriet inte får ett stopp på annat sätt, tvingas vi också ompröva vår politik när det gäller att ta ut pengar från storfinansen. Men det är inte effektivt att ge sig på en penningmarknad, där följden kommer att bli höjd ränta, som åtskilliga remissinstanser har talat om, utan det är andra och effektiva åtgärder som måste vidtas. Jag fick inte svar på min fråga om primärvården, om det bara var en svala — den gör som bekant ingen sommar — som Kjell-Olof Feldt representerade. Det är illavarslande om man inom socialdemokratin är beredd att dra ner sina ambitioner i fråga om primärvården, som betyder så mycket. Debattom sjukvårds: Det är naturligtvis också ett problem för folkpartiet. Om vi hade egen Er majoritet, skulle vi driva en annan politik än den som drivs här i riksdagen Ett flertal studier visar att tillräckligt med läkarresurser i primärvården är — Prot. 1987/88:96 en förutsättning för att mottagningarna vid sjukhusen skall kunna avlastas. — 8 april 1988 Jämtlands läns landsting visar, att ju mer läkartid som är tillgänglig i primärvården, desto lägre utnyttjande av sjukhusens mottagningar. En studie från Falun-Borlänge visar att 24 90 av besöken inom länssjukvården skulle kunna överföras till primärvård. När en ny vårdcentral öppnade i Falun registrerades en minskning av besöken från berörd befolkning på sjukhusets mottagning med 25 96. I Stockholm visar det sig vara samma sak vid Matteus vårdcentral. Efter att den hade öppnat minskade den totala besöksfrekvensen i området från 3,6 till ca 2,7 läkarbesök per år och invånare. Om man vill fortsätta en utbyggnad av öppna vårdformer med hemsjukvård och liknande måste det alltså finnas en väl utbyggd primärvård. Låt mig till sist, herr talman, konstatera att vi i centern ser utomordentligt allvarligt på den äldreutveckling i samhället som kan förutses. Demografiska faktorer kan förutses långt i förväg, och det borde vi inrätta oss efter. Det handlar om att antalet svenskar över 80 år ständigt ökar — fram till år 2000 beräknas de bli 125 000 fler än i dag. Det är inte så svårt att förutse att detta kommer att kräva ökade resurser. Det är en självklarhet i ett välfärdssamhälle att man tar väl vara på sina äldre, de som har byggt upp samhället, och då måste man också vara beredd att prioritera detta. Vård måste få kosta. Skall uppgifterna klaras måste vårdyrkena allmänt uppvärderas. Det kostar också. Det är inte bara tal. Obekväma arbetstider måste ersättas bättre. Var tredje helg ledig bör vara en rättighet för dem som så önskar. Fler försök med flexibel och kortare arbetstid bör göras. Offentlig och privat vård skall arbeta sida vid sida i gott samarbete. Men den privata vården är bara 1 96 i dag. Den kan inte lösa problemen. Även om vi femdubblar den, utgör den en relativt liten del. Fungerar inte vården, drabbas våra äldsta medmänniskor värst. De som nu är över 80 år och däröver har ofta ett liv av tungt kroppsarbete bakom sig. De har ägnat sitt liv åt att lägga grunden för det välstånd som vi andra i dag njuter frukterna av. Vem kan smita ifrån ansvaret för dessa människor med obefläckat samvete. Det är bl.a. av det skälet som vi så hårt prioriterar vården.

Herr talman! Jag vet inte vad Carl Bildt känner till om Unga örnar. Ännu värre är att han inte vet någonting om laxöringar. Det är just kombinationen av att han inte vet någonting om vare sig laxöringar eller Unga örnar som är så beklaglig och beklämmande. För att återgå till den mer allvarliga frågan, tycker jag att det är litet synd att politiker och andra inte oftare uttalar ett ord av uppskattning till de människor som arbetar inom den offentliga sektorn, inte minst människor inom sjukvården. De gör fantastiska insatser för att denna vård, ofta under svåra förhållanden, ändå skall fungera på ett bra sätt. Man bör understryka i denna debatt att det är bra om det inte enbart påpekas att det arbetas och tas initiativ inom s.k. privata områden. Det görs faktiskt också på ett förtjänstfullt sätt inom den offentliga sektorn. Även om man som Olof Johansson mäter andelen av BNP så har sjukvården haft en årlig tillväxt under 1980-talet på 2,2 Zo. BNP har vuxit i genomsnitt 1,7 20. Sjukvården har således inte ens från den utgångspunkten Prot. 1987/88:96 fått en lägre andel. 8 april 1988 Det avgörande är naturligtvis landets ekonomiska utveckling. Sjukvården har ingen som helst glädje av om den som under de borgerliga åren på grund av en dålig tillväxt får en ökad andel av bruttonationalprodukten. Detta är som att säga till en svältande person, när kakan som man skall dela på dramatiskt har minskat, att han ändå har fått en större andel. Han blir inte mättare av det. Det är därför den allmänna ekonomiska utvecklingen i ett land är så avgörande. Det är där vi skiljer oss åt. Den tredje vägens ekonomiska politik gör att vi har fått fart på Sverige igen. Vi har kunnat bekämpa både inflationen och arbetslösheten. Vi har ökat reallönerna genom den tredje vägens ekonomiska politik. Under de sex borgerliga åren förlorade man i stället i realiteten en månadslön. Det gällde också sjuksköterskorna. Olof Johansson, välkommen till socialdemokratins stöd när det gäller beskattning av kapital. Hur skall det gå att driva de kraven? Hur skall de gå att förena med en moderat skattepolitik? Olof Johansson tog t.o.m. ordet valpskatt eller finansvalp i sin mun, om jag hörde rätt. Mitt under sjukvårdsdebatten fick vi plötsligt uppleva en avgrund inom det borgerliga blocket när det gäller skattepolitiken. Jag såg det som något positivt. Carl Bildt kan inte kommentera, så det begär jag inte. Det finns ju andra möjligheter att uttala sig. Journalisterna sitter på läktarna och väntar på vad Carl Bildt skall säga om Olof Johanssons radikala profil när det gäller skattepolitiken. Det skall bli mycket intressant att följa detta. Till Bengt Westerberg skulle jag vilja säga att vi på olika sätt gärna skall medverka till att de människor som vill ha eget rum inom långvården skall kunna få det. Det är en av de punkter som jag tycker att vi kan diskutera tillsammans. Ett statsbidrag av den storleksordningen som Bengt Westerberg nämnde kommer näppeligen att klara detta. För att diskussionen skall bli realistisk vill jag ändå peka på de problem som råder inom sådana områden i dag. Det är rimligt att vi utgår från Stockholms läns landsting. Det är där diskussionen startade. Det är nog faktiskt där vi av olika skäl har de största problemen. Det är dessutom landets näst största politiska församling. I Stockholm har man nu 11 000 långvårdsplatser och 2 700 enkelrum. Det är 200 fler enkelrum än när det var socialdemokratisk majoritet, och det har åstadkommits delvis genom att flerbäddsrummen har gjorts om. Samtidigt har man, Bengt Westerberg, tvingats stänga nästan 600 långvårdsplatser på grund av personalbrist. Resultatet ser vi nu: längre köer, över 1 000 patienter väntar i dag på akutsjukhusen på långvårdsplatser. Det är här Stockholms läns landstings sjukvårdskris visar sig, och det är här man måste göra någonting konkret, för att klara de klinikfärdiga patienternas behov av en bra omvårdnad och en hög livskvalitet i sin dagliga tillvaro men också för att lösa problemen för de akut sjuka — de som behöver opereras, de som behöver plats på akutsjukhusen. Där har vi det grundläggande och näraliggande problemet. Då räcker det inte med att gå ut och säga: Eget rum i långvården! Man måste börja på den här punkten, Bengt Westerberg. Om vi verkligen får diskutera igenom det här ordentligt är vi, tror jag, också överens på den 31 punkten. Likadant är det i Malmö stad, om vi nu skall gå utanför Stockholm. Efter ett antal turer där moderaterna tvingade folkpartiet att rösta emot sitt eget förslag om egna rum har den borgerliga majoriteten under folkpartistisk sjukvårdsledning stängt sammantaget över 300 platser i gruppboende, på långvård och ålderdomshem. Resultatet är att en vårdplats av fem inom akutsjukvården är blockerad av en patient som behöver långtidsvård eller rehabilitering. Här har vi alltså en mycket allvarlig flaskhals, som jag ser som det kanske mest angelägna att åtgärda. På de akutsjukhus som jag har varit på — jag har inte berättat om det från kammarens talarstol men jag har också besökt sjukhus, och jag har gjort det innan den nuvarande debatten började — har personalen sagt: Se till att vi får platser för de klinikfärdiga patienterna där de skall vara och där de får en billigare och enklare vård, så löser vi också en rad av problemen på akutsjukhusen! Bengt Westerberg! Jag har inte påstått att Bengt Westerberg har gjort sitt uttalande om kollektivtrafiken i dag — jag citerade ett uttalande som Bengt Westerberg gjorde för ungefär tio dagar sedan. I det citat jag har heter det: ”Inför 1988 satsade folkpartiet i Stockholms läns landsting mer på akutsjukvården med bl.a. cancerbehandling, medan socialdemokraterna hellre satsade på kollektivtrafiken.” Jag har utgått från att citatet är riktigt. Stämmer inte det har Bengt Westerberg inte heller riktat någon sådan kritik mot socialdemokraterna; då faller det påståendet automatiskt. Till Carl Bildt skulle jag vilja säga: NUU-nämnden har ungefär 70 milj.kr. i förslagsanslag. Stockholms läns landsting investerar tio gånger så mycket varje år. Det förefaller mig därför helt orimligt att denna nämnd kan spela den roll som man här gör gällande. Men jag har ändå sagt: Är den till besvär så låt oss skaffa en annan anslagsordning för dessa 70 milj.kr.! Det är helt orimligt att detta mycket måttliga statsbidrag skall ställa till så mycket problem. Jag kommer i varje fall att medverka till att det så snart som möjligt blir en annan anslagsordning på den punkten. Att jag tog upp privatiseringen och de privata sjukförsäkringarna i mitt första inlägg har ett samband med att jag här ser en tendens. Ett försäkringsbolag har gått ut med annonser i den anda jag beskrev och där man lovar snabb och kvalificerad vård över hela landet. Men den som läser vidare får klart för sig att man då skall betala en försäkringspremie på mellan 3 000 och 5 500 kr. om året. Ju yngre och friskare man är, desto lägre premie. Men inga barn får komma in, ingen under 18 år och ingen över 65 år — det är verkligen att sätta åldersgränser inom sjukvården. Men inte ens de som har rätt ålder inne kan vara säkra på att de får den här försäkringen. Man måste nämligen först genomgå en läkarundersökning, och det måste därigenom garanteras att man är frisk. Sedan måste man svara på en rad frågor för att försäkringsbolaget skall kunna göra en riskbedömning, dvs. se om man är en lönsam försäkringstagare. Detta visar vart privatiseringstankarna leder till, om de skulle förverkligas i stor skala. Jag tycker därför att det är viktigt att detta markeras. Vi riskerar att den bästa sjukvården reserveras för grupper som är inne på den här vägen. De har kanske via kommanditbolag skaffat sig låg skatt och deltar inte i övrigt i att finansiera samhällsutgifter. Även om detta är i sin början och inte utgör något hot i dag, finns det anledning att klart säga ifrån. — Prot. 1987/88:96 Den sortens uppdelning av sjukvården i en gräddfil för dem som har mycket — 8 april 1988 pengar och har råd att betala privata försäkringar och en annan sämre allmän sjukvård, skall vi bestämt avvisa. Det är en styrka för svensk sjukvård att vi har rättvisan som en viktig målsättning för politiken på det här området.

Herr talman! Vi står egentligen inför en väldigt besynnerlig situation. De stora bristerna i vårt välfärdssamhälle är påtagliga. Nästan dagligen får vi rapporter från svårt sjuka som inte får vård, från personal vid våra sjukhus eller vårdinrättningar som är förtvivlade över att de inte kan ge den vård de anser att patienterna behöver. Man frågar sig: Hur känns det för pensionärer som litar till välfärdsstaten? De har under ett strävsamt liv arbetat, betalat sina skatter och avgifter, hundratusentals kronor. De har trott att vård finns när de behöver den. Nu får man besked. De är för gamla. Hur känner sig 76-åringen som drabbats av hjärtinfarkt? Han kände att han inte orkade, men blev ändå hemskickad tidigare än vad han själv tyckte var lägligt. Dessutom hade den gamle mannen starr, men fick besked av landstinget att väntetiden på starroperation var tre år. Mannen betalade 14 000 kr. och fick sin starroperation genomförd i den privata vården. Men även det andra ögat var dåligt. Då vände han sig på nytt till landstinget och sade: ”Nu har jag räddat ett öga med egna pengar, trots att jag betalat min sjukförsäkring. Kan landstinget hjälpa mig med det andra?” Han fick svaret: ”Nu är du inte längre något förtursfall. Du ser ju med ena ögat. Besvära inte landstinget mera!” Hur kände sig 76-åringen inför detta? Vi får rapporter om gamla som varit på sjukhem. Nu skall de helt plötsligt hem till eget boende. Det är bra att den möjligheten finns för dem som väljer eget boende efter en sjukhemsvistelse. Men varför skall de som vill bo kvar i den trygga miljön på sjukhemmet tvingas hem till s.k. eget boende? Vi har fått rapporter om mycket tragiska effekter i enskilda fall där gamla, sjuka människor mot sin vilja tvingats till eget boende. Vem ansvarar för en sådan politik? Är det trendnissarna i sjukvårdspolitiken som har ansvaret för följdeffekterna i de enskilda, tragiska fallen? Härförleden lyssnade jag på professor David Ingvar i en mycket intressant radiointervju. Utifrån sin kunskap varnade han för den förändringen i vården. Förtvivlad personal som känner sina gamla som vänner är också inne på precis samma linje. De gamla klarar inte den förändring som en övergång till eget boende innebär. Herr talman! Jag tycker att det var oförskämt av statsministern att påstå att vi moderater utgör ett hot mot äldreomsorgen. Vi moderater har faktiskt under lång tid drivit just kravet på att sjukhemmen och ålderdomshemmen inte skall avskaffas, eftersom det inte är rätt mot de gamla och när det gäller vården i dess helhet. Herr talman! Detta händer i det socialdemokratiskt styrda Sverige, det samhälle som har världens högsta skattetryck och världens största offentliga sektor. Tänk, om högt skattetryck kunde lösa alla problem! Över 100 personer dör i kranskärlskön, enligt beräkningar. I går fick vi reda på att flera 33 hundra behöver dialysbehandling men inte får det därför att resurserna saknas. Herr talman! Vi moderater har varnat för denna utveckling. Vi gjorde det när beslutet fattades om hälsooch sjukvårdens inriktning under 90-talet. Våra kamrater i landstingsvärlden, de moderata landstingspolitikerna, varnade också men det hjälpte inte. Vi varnade för minskningen av sjukhusplatserna. Jag anklagades av Gertrud Sigurdsen för att vara motståndare till en övergripande hälsovårdspolitik. Min fråga är nu: Är statsrådet nu beredd att ompröva inriktningen av hälsooch sjukvården enligt den uppfattning som vi moderater har drivit? Vi moderater ställer krav på en sjukvårdsgaranti som innebär att de sjuka skall garanteras vård enligt sjukvårdslagen. Kan inte det egna landstinget ge vården, får man söka sig till ett annat landsting, till en privat vårdgivare — även utanför landets gränser, har vi sagt — och det egna landstinget skall vara betalningsansvarigt. Är statsrådet beredd att gå lika långt för att garantera de sjuka den vård de behöver? Jag vill understryka att krisen i sjukvården inte beror på personalen som arbetar inom sjukvården. Vi har mycket duktiga läkare, sjuksköterskor och annan personal. Vi måste tillvarata deras resurser bättre — på den punkten delar jag statsministerns uppfattning. Man måste få betalt som läkare även om man opererar på övertid. Det är inte fult. Och en sjuksköterska skall efter skatt ha så mycket i ersättning att hon kan betala sina studieskulder och få en rimlig lön att leva på. Herr talman! Dagens svenska sjukvårdskris är i stor utsträckning en av politiker förorsakad kris. Vi moderater har varnat för utvecklingen och presenterat lösningar. Är statsrådet beredd att stödja våra förslag, så att de svenska sjuka människorna garanteras den vård de är berättigade till?

Herr talman! Jag noterar att servicen beträffande talarstolen nu har inställts. Det finns olika nivåer av service även i riksdagen. Herr talman! För någon tid sedan träffade jag en engelsk journalist som höll på att jämföra sjukvården i fem olika länder. I Sverige var det två saker som hade slagit honom med särskild kraft. Den ena var den höga materiella standarden, det enorma överflödet av fina lokaler och modern utrustning. Den andra var det stora missnöjet med sjukvårdens prestationer bland alla dem han träffat. En mängd svenskar klagade över brister i sjukvården, över köer och väntelistor, över den ytliga relationen mellan läkare och patienter, över vantrivsel och olust hos de anställda. Den svenska sjukvården är väldigt mycket dyrare än den engelska, skrev den här journalisten, men vart tar pengarna vägen? Ingen tycks egentligen bli tillfredsställd. Är det här en svartmålning? Ja, kanske det. Men alla vet vi ju att det finns väldigt mycket som inte fungerar i svensk sjukvård, trots allt det fina vi har skapat. När den saken förs på tal, brukar socialministern peka med ett långt finger åt landstingen. Har jag förstått fru Sigurdsen rätt, är regeringen beredd att ta ansvar för allt det som är bra i svensk sjukvård, medan däremot landstingen är ansvariga för allt det som går illa. Det är Sigurdsendoktrinen i ett nötskal. — Prot. 1987/88:96 I själva verket är regeringen inte så maktlös. Skall man uttrycka det enkelt, 8 april 1988 har vi två stora påsar pengar i svensk sjukvårdspolitik. Vi har här talat om de 7 ÅA bug - S / Debatt om sjukvårdspengar vi använder för sjukvården, vilket är drygt 9 90 av bruttonationalproörisen dukten. Men sjukdomarna i Sverige tar snarare 15 960 av bruttonationalprodukten i anspråk. Vi har även en andra påse pengar som används till sjukersättningar och till förtidspensioner för dem som inte kunnat få hjälp genom sjukvården. Debatten måste vidgas till att handla om båda dessa sidor av sjukdomarnas konsekvenser. I många år har vi nu hållit igen på sjukvården. Gränser har satts upp för landstingens utgifter. Man har försökt hålla volymexpansionen tillbaka till 1 26 om året. Som en följd av detta har sjukvårdens andel av BNP pressats tillbaka under de senaste åren. Sjukersättningarna har däremot inte hållits tillbaka. Under de senaste fem åren har dessa expanderat ungefär dubbelt så snabbt som sjukvårdsutgifterna. Man har inte gjort några allvarliga försök att dämpa tillväxten, snarare tvärtom — man har infört mera generösa regler för sjukersättningen. Vissa delar av systemet, t.ex. arbetsskadeförsäkringen, har haft en explosiv tillväxt. På detta område, där socialministern har det fulla ansvaret och inte kan skylla på landstingen, har miljarderna verkligen rullat i väg medan sjukvården har fått gneta och spara. Denna kluvna politik — att hålla igen på ett område och låta utgifterna rulla på ett annat — är på flera sätt olycklig. Rent ekonomiskt är den olycklig eftersom den leder till ett slöseri med resurser. Den är också olycklig genom att den leder till ett onödigt mänskligt lidande. Har man t.ex. en muskelskelettskada är det viktigt att vård och rehabilitering sätts in snabbt, annars kan skadan bli obotlig. Också för patienter med starr, trasiga höftleder eller svåra hjärtsjukdomar skapar de långa köerna ett lidande som är helt onödigt och som borde kunna hävas genom en bättre samordning mellan sjukförsäkring och sjukvård. När vi i riksdagen för på tal exempelvis den orimliga situationen i svensk hjärtsjukvård, säger socialministern att problemen beror på den tekniskmedicinska utvecklingen. Men samma utveckling har faktiskt även inträffat i andra länder. Där har man inte alls samma köproblem. Den utredning som socialstyrelsen presenterade häromåret tydde på att kapaciteten för vissa nu vanliga hjärtoperationer behöver tredubblas. Inom cancersjukvården har vi liknande problem. I går fick vi genom Aktuellt en skakande inblick i njursjukvården där det framgick att hundratals patienter skulle kunna räddas till livet om det fanns större kapacitet för dialysbehandling. Skall vi klara dessa uppgifter går det faktiskt inte att låta all tillväxt rinna i väg till ökade transfereringar. Vi måste i stället satsa mera på själva sjukvården. Sjukvårdskrisen är i stor utsträckning ett äldreproblem. Vi vet att omkring 60 20 av sjukvården utnyttjas av människor över 65 år. Nu träder den ena läkaren efter den andra fram och förklarar att de äldre inte längre ges fullgod vård när resurserna tryter. Den situationen är inte acceptabel. Det är i detta läge som vi har tagit upp diskussionen: Vilket är i dag det största äldreproblemet? Vad är viktigast att göra? Är det viktigast att höja pensionerna genom en extra basbeloppshöjning, eller är det viktigast att 35 satsa på sjukvården? Jag hävdar att sjukvården är det viktigare problemet — det som behöver prioriteras. Den pensionshöjning som regeringen föreslår ger mest till dem som har maximal ATP, dvs. mestadels unga och krya pensionärer. Höjningen ger mycket mindre till de äldre pensionärerna, som ofta bara har folkpension och som har det största behovet av en fungerande hälsooch sjukvård. Låt oss i stället satsa mera på att utveckla sjukvården för de äldre! Se till att vi har en väl fungerande och trygg omvårdnad! Låt oss göra det till det viktiga målet för äldrepolitiken här och nu!

Herr talman! Det går nästan inte en dag utan att problemen med sjukvården är föremål för kritisk granskning. Det kan gälla långa köer i väntan på höftledsoperationer och starroperationer, och det kan gälla patienter som är färdigbehandlade på kliniker för korttidsvård men som genom bristen på sjukhemsplatser eller andra brister i vårdkedjan i övrigt, t.ex. bristen på vårdpersonal, tvingas ligga kvar på akutklinikerna. Problemen tornar verkligen upp sig på många områden. Så talet om en kris inom sjukvården ter sig allt mindre överdrivet. Det är viktigt att påpeka att det inte är någon åtskillnad på kommuner med socialdemokratisk eller borgerlig majoritet, som vissa har velat göra gällande. Den kris inom sjukvården som vi nu diskuterar har inte heller kommit över en natt utan borde ha kunnat förutses. Att antalet äldre kommer att öka kraftigt är numera väl känt. Men det borde ha kunnat förutses med bred tidsmarginal med tillgång till den statistik som vi i vårt land är mästare på att samla in. Vad skall annars alla personnummer tjäna till? Ändå tycks det för de flesta planerare ha kommit som en blixt från klar himmel. Yrvakenheten är påfallande, åtgärderna inte sällan brådstörtade. De som blivit mest lidande är de äldre människor som ibland hastigt tvingas bryta upp från ett inbott rum. En annan underlåtenhet är den valhänta hanteringen av ålderdomshemmen. Bara sedan 1982 har mer än 20 96 av alla platser på ålderdomshemmen måst läggas ner. Att det nu pågår överläggningar om att det äntligen skall anslås pengar till driften, något som hittills inte varit möjligt, har vi kanske just den pågående debatten om vårdkrisen att tacka för. Vårdyrkenas ställning och status har med rätta kommit att debatteras. I en situation när antalet äldre ökar, med ökad vårdtyngd som följd, samtidigt som antalet ungdomar som kan rekryteras till vårdyrkena minskar, måste åtgärder snart sättas in för rekrytering. Inte heller på detta område kan man låta bli att förvåna sig över den låt-gå-politik som regeringen är ansvarig för. En välutbildad och engagerad personal är ändå sjukvårdens främsta tillgång när det gäller att upprätthålla god kvalitet i vården av gamla och sjuka. Men om antagningspoängen till linjerna för vårdutbildning, t.ex. sjuksköterskor, måste sänkas alltmer därför att vårdyrkena lockar allt färre, bådar det inte gott för framtiden. Stor personalomsättning försvårar naturligtvis kontinuiteten i vården, och bristen på personal gör arbetet på t.ex. långvårdssjukhusen tungt och tungrott. Många som troget fortsätter med sitt slitsamma arbete inom vården känner helt naturligt resignation och uppgivenhet. Låga löner och dåliga arbetstider Prot. 1987/88:96 harinte heller förbättrat situationen. Möjligheterna att rekrytera och behålla — 8 april 1988 kompetent personal är avgörande för utvecklingen av äldreomsorg och Debuttom sjukvårds sjukvård. Ytterst gäller det därför att göra vårdyrkena mer attraktiva igen. krisen u En rejäl förbättring av vårdpersonalens arbetsvillkor och löner är nödvändig om vi skall få bukt med den del av krisen inom sjukvården som orsakas av rekryteringssvårigheter. Ökad uppskattning från samhällets sida skulle inge en ny framtidsanda och frigöra resurser sjukvården till godo. Att uppgiften inte är lika lätt som nödvändig inser man när man betänker att det är fråga om typiska kvinnoyrken. En ny påminnelse om det fick vi i förrgår. Ett nytt avtal slöts på lokal nivå på någon fabrik i Norrköping, där kvinnor och män som utförde samma arbete fick olika lön. Gissa vem som fick lägst! Tyvärr är inte detta ett undantag i dag. Därför behöver vårdyrkena ett kraftigt samhälleligt stöd. Det finns inget som hindrar socialministern från att gå ut och ge den personal sitt stöd som sjukvårdens hela ve och väl hänger på. Det måste väl ändå finnas gränser för hur neutral man skall vara. Också de som är friska är beroende av en väl fungerande sjukvård, för fungerar inte vården på olika nivåer går det inte bara ut över de äldre själva, även om de naturligtvis drabbas värst. Indirekt drabbas också de anhöriga. Man kalkylerar självfallet med att vården av nära anhöriga med förtroende kan lämnas till sjukvården. Man förväntar sig att detta viktiga trygghetsnät skall fungera. Det hänger samman med den målsättning som länge varit gemensam i vårt samhälle, nämligen att vården av sjuka, som vi betalar så mycket skatt för, skall fungera och också gör det. Det är ett högt ställt mål och en hög ambitionsnivå och skall naturligtvis gälla likvärdigt över hela landet. Det är mot sådana höga mål som bristerna i dag avtecknar sig. Vi läser om hur man på grund av brist på vårdpersonal har tvingats prioritera mellan människor som har behov av strålbehandling. Vi läser om äldre människor som lämnats åt sitt öde i ensamhet därför att hemtjänsten saknar personal — för att inte tala om de människor som drabbas av läkarbristen i vissa delar av landet och för vilka önskemålet om att få träffa samma läkare är något mycket avlägset. Herr talman! Vi inom centern vill slå vakt om denna höga målsättning, och vi är beredda på att den målsättningen kräver en del av samhället i dag. Nog kan det behövas en översyn av organisationer och rutiner på många håll inom sjukvården — men i medvetande om att effektivitet inte får strida mot kvalitet. Herr talman! Vi har från centerns sida tagit upp frågor som rör vård och omsorg i flera motioner till årets riksmöte och kommit med förslag om olika åtgärder.

Herr talman! Långt innan Jerzy Einhorn lät bomben brisera på Radiumhemmet hade en rad klinikchefer slagit larm om vårdkrisen. Det har t.ex. gällt medicinkliniker med ständiga överbeläggningar, situationen inom långtidssjukvården, otillräckligt med platser på BB-avdelningar och oacceptabla köer till vissa operationer. Och inför varje sommar — så långt tillbaka 37 som jag kan minnas — har sjuksköterskorna slagit larm om den katastrofala personalsituationen. Men ansvariga politiker har inte ingripit på något avgörande sätt. Däremot har vi upplevt några brandkårsutryckningar, som resulterat i tillfälliga resurstillskott till vissa just då debatterade operationer. Men sjuksköterskornas förtvivlade varningar om sommarens personalsituation bemöts numera rutinmässigt med dispenser, så att undersköterskor och medicinstuderande skall kunna ersätta bristen på sjuksköterskor inom främst långvård och psykiatri. Listan kan göras lång över både varningar för vad som håller på att ske inom vården och direkta larm om akuta krissituationer. Att det just blev Radiumhemmet i Stockholm som lyckades väcka sovande politiker får nog betraktas som en slump, utan att jag för den skull vill frånta dess klinikchef ett erkännande för att han lyckades synliggöra vårdkrisen. Beskedet om åldersgränser var brutalt, men det var inte första gången som Radiumhemmet försökte påtala bristerna inom cancersjukvården. Herr talman! Jag tycker det bör sägas i dag — även om det är ett obehagligt uttalande — att alla politiker, åtminstone sjukvårdspolitiker, har vetat om att det förekommer åldersgränser vid prioriteringar inom sjukvården. Vi vet att det har förekommit i fråga om cancersjukvården, njursjukvården och hjärtintensivvården, och vi vet också att det förekommer andra prioriteringar. Den som påstår något annat är antingen djupt okunnig eller också djupt oärlig. Jag har vetat om detta, och jag har i flera sjukvårdsdebatter här tagit upp just detta att andra kriterier än rent medicinska måste förekomma i vården när det inte finns tillräckliga resurser. Men detta har inte medfört någon debatt eller rönt uppmärksamhet.

Det av socialdemokrater och borgerliga partier fastlagda lönetaket på 4 90 för den offentliga sektorn var ett klart besked till vårdpersonalen om deras arbetes värde, och jag tycker det är helt begripligt att man då tar konsekvenserna av detta och söker sig till andra områden. Om vi vill ha en bra och tillräcklig sjukvård med kvalificerad personal, måste vi vara beredda att betala vad det kostar. Vpk har visat på finansieringsvägar både på kort och på lång sikt. Jag beklagar att vi inte har fått gehör för detta. Också i dagens debatt har gehöret varit dåligt. När man talar om vårdpersonalens situation framstår det som om personalkrisen vore könsneutral. Men det handlar främst om kvinnors arbetssituation, för i dag bärs hälsooch sjukvården upp av lågavlönade kvinnor. Det är kvinnor som är på väg att bli ett nytt proletariat. Vårdoch omsorgsarbetet måste ovillkorligen uppvärderas. Detta kan bara ske genom att lönerna höjs och möjligheterna till vidareutbildning kraftigt förbättras. Hierarkien måste brytas, så att all personals kunskap tas till vara. Exempelvis mäste även andra personalgrupper än läkare kunna bli klinikchefer. Arbetsmiljön inom vården måste förbättras. Personalens arbetsmiljö, det är patienternas vårdmiljö och ibland t.o.m. livsmiljö. Därför måste resurserna öka, så att sjukvården kan anställa tillräckligt många. Då blir arbetet mindre tungt. Ingen skall behöva arbeta mer än var tredje helg, och på sikt inte mer än en helg per månad. Ingen politiker kan i dag vara okunnig om vad som måste göras för att vi skall få behålla den vårdpersonal som vi har och även kunna rekrytera ytterligare. Nu är det hög tid att ge sjukvården de pengar som behövs, för utan tillräckliga resurser tvingar politiker vårdpersonalen att utföra sorteringen av vilka som skall få vård och vilka som skall bli utan.

Herr talman! Ja, det är grymt att få besked om åldersgränser. Jag delar helt det som har framförts här, när man har refererat till de olika uttalanden som har gjorts. Vi har en hälsooch sjukvård som enligt hälsooch sjukvårdslagen är till för alla. Den skall gälla alla, oavsett ålder. Bara medicinska kriterier får vara avgörande. När det gäller dialyspatienter hade jag för en dryg månad sedan en interpellationsdebatt, som delvis baserade sig på uttalanden i den doktorsavhandling som presenteras i dag. Inför denna debatt hade vi gjort en rundringning till regionsjukhusen. De kände inte riktigt igen denna bild. Man menar att man tillämpar strikt medicinska kriterier för urval av patienter till dialysbehandling. Någon övre åldersgräns finns inte definierad. Däremot kan det ibland vara på det sättet att en patient i högre ålder som har fått njursvikt inte har någon nytta av en dialys, som är en för patienten krävande behandlingsform. Det kant.ex. bero på att han eller hon har andra sjukdomar. Men vi skall naturligtvis ta del av de nya kunskaper som förmodligen kan komma fram i den doktorsavhandling som presenteras i dag. Nej, Göte Jonsson, jag är inte beredd att instämma i den moderata sjukvårdspolitiken. Det hade Göte Jonsson förmodligen inte heller väntat sig. Men det som Göte Jonsson tar upp, som finns i moderaternas motion och i program, om att vi skall se till att vården skall kunna erbjudas över landstingsgränser, är precis det som vi har drivit och som vi i en överenskommelse med Landstingsförbundet har fått inskrivet i Dagmaröverenskommelsen. Men jag förstår att Göte Jonsson inte läser denna överenskommelse. Vi måste ha ett mer flexibelt system inom den offentliga sjukvården. Om det finns kapacitet i ett landsting, skall man kunna utnyttja den i ett annat landsting. På den punkten kan jag hålla med. Men det är bara det att den också finns i vårt program. Jag vet egentligen inte vilka dessa ”trendnissar” är som Göte Jonsson talar om. Göte Jonsson är ju själv en ”trendnisse” i och med att han försöker få till stånd ett förändrat system för sjukvården genom en annan sjukvårdsförsäkring. Nödvändigheten av att bygga ut åldringsvården tror jag vi alla är överens om. Människor skall ha valfrihet. De som vill bo kvar hemma på ålderdomen skall få den service och hemsjukvård som de behöver. Men ingen som inte vill stanna hemma skall tvingas till det. Samhället skall kunna ställa upp med ålderdomshem, servicehus och sjukhem, vilket som passar. Det finns ett nytänkande ute i landet och det tas initiativ. Det finns vad vi kan kalla servicehus med sjukhemmets resurser. Även jag tycker att det är både brutalt och grymt att flytta gamla människor. Det skall finnas alternativa boendeformer för dem under den tid de åldras. Mycket fint är på gång, och den utvecklingen skall vi underlätta. Det är en moderat myt att primärvården har byggts ut så att specialistvården har försummats. Så är det inte. Både specialistvården och primärvården har fått ökade resurser. Specialistvården har t.o.m. vuxit mer än primärvården. Problemet är inte att vi har för mycket primärvård. Sverige har faktiskt den lägsta andelen primärvård i hela Europa. Daniel Tarschys tar upp frågor som gäller sjukvården kontra sjukförsäkringen samt fördelningen av resurserna. Vi har fört många diskussioner om den saken. Jag har jagats med blåslampa i fråga om ett visst projekt i Bohuslän. Men vi har en rehabiliteringsberedning som arbetar just med frågan om hur resurserna skall utnyttjas på bästa sätt. Beredningen kommer senare att lägga fram sitt betänkande, och jag tror att det kommer att visa att det finns stora möjligheter till omfördelningar. Så till Daniel Tarschys resonemang om vad som är viktigast — höjd pension eller vård. Jag kan inte låta bli att upprepa det Ingvar Carlsson läste upp ur den artikel som Daniel Tarschys har skrivit i dagens nummer av Dagens Nyheter. Det berör nämligen många pensionärer. Han skriver så här: ”Vården och omsorgen är i dag vår viktigaste äldrefråga. Viktigare än pensionspåslaget.

Jag tycker att landets pensionärer skall ta till sig vad folkpartiet anser om deras behov av rättvisa pensioner, deras behov av att man återställer vad de förlorade i och med devalveringen för ett antal år sedan. En god hälsooch sjukvård skall gälla för alla. Men sjukvård kräver också att den förvärvsarbetande som blir sjuk har en bra sjukförsäkring. Det har vi i detta land. Denna sjukförsäkring har den socialdemokratiska regeringen förbättrat. Nu vill både moderaterna och folkpartiet få till stånd försämringar av sjukförsäkringen. Moderaterna vill sänka nivån på ersättningen från 90 96 till 80 26 under de 90 första sjukdagarna per år. Folkpartiet vill återinföra karensdagen och sänka ersättningsnivån från 90 96 till 80 96 under de 30 första sjukdagarna. Folkpartiet anser att besparingar av detta slag måste göras, så att de inte drabbar de redan utsatta grupperna. Men varför lägger då folkpartiet fram ett förslag som riktar sig mot de svaga grupperna på arbetsmarknaden? Det är ju arbetarna på den privata sektorn som tillhör de lågavlönade och som har svårast att avtalsvägen uppnå förbättringar. Moderaterna har ett annat finansieringssystem. De vill avskaffa landstingsskatten och i stället införa en obligatorisk försäkring. De vill börja med att förändra formerna för öppenvårdsbesök och sjukhemsvård samt i slutändan sjukhusvården. Folkpartiet föreslår att primärvården skall få alla sjukvårdspengar. Sedan = Prot. 1987/88:96 skall patientens företrädare köpa vård av sjukvården. Hur går detta ihop? = 8 april 1988 Centern stöder fortfarande Dagmaruppgörelsen, som innebär en solidarisk och lika fördelning till de olika landstingen. Det är mycket svårt att finna en gemensam syn i hälsooch sjukvårdspolitiken hos de borgerliga partierna av det som presenteras i olika program. Det skulle vara intressant att i den fortsatta debatten få en gemensam nämnare för den borgerliga sjukvårdspolitiken. Är det moderaternas politik som skall bli vägledande, eller är det mittenpartiernas, centerns resp. folkpartiets, som skall vara avgörande? När vi diskuterar sjukvårdspolitik är det viktigt att komma överens om bristerna och se vad som saknas och vad som behövs. För att kunna fatta beslut är det emellertid också viktigt att vara överens om metoderna för att avhjälpa bristerna. Vi socialdemokrater vill med vår sjukvårdspolitik arbeta vidare på det området. Vi anser nämligen att den nuvarande sjukvårdspolitiken är en hörnsten i den svenska välfärdspolitiken. Min enkla och enda fråga till de borgerliga företrädarna blir: Vad är en borgerlig sjukvårdspolitik?

Herr talman! Jag måste säga att jag blev besviken på statsrådets deklaration om hur man skall komma till rätta med krisen inom hälsooch sjukvården. Statsrådet säger att socialdemokratin anser att alla skall ha vård tillsamma kostnad och på samma grunder. Men det gäller ju inte i dag. Det är i det socialdemokratiskt styrda Sverige som 76-åringen fick betala 14 000 kr. för att få sitt ena öga opererat. I annat fall hade han fått vänta tre år. Socialdemokratin har hamnat i en återvändsgränd i viktiga trygghetsfrågor. Moderata samlingspartiet har deklarerat att man vill ha en lagstadgad sjukvårdsgaranti. På det svarar Gertrud Sigurdsen att också socialdemokraterna går med på att människor skall ha rätt att välja sjukhus och lasarett även över länsgränserna. Göte Jonsson slår in öppna dörrar, menar hon. En analys av denna från kanslihuset deklarerade valfrihet ger vid handen att det är Landstingsförbundet och regeringen som har kommit överens om hur det skall gå till. Det skall ske på deras villkor. Vi moderater anser att det skall ske på patienternas villkor och att lagen skall utformas efter deras önskemål. Det är skillnaden mellan socialdemokratisk och moderat valfrihet. Det innebär också en skillnad i trygghet. Valfrihet är nämligen också en trygghetsfråga, Gertrud Sigurdsen. Gertrud Sigurdsen säger att socialdemokraterna skall slå vakt om äldreomsorgen. Vi moderater har till årets riksmöte krävt att avinstitutionaliseringen skall bromsas. Är statsrådet beredd att stödja det förslaget, så att de gamla inte mot sin vilja tvingas ut i s.k. eget boende? Den allmänna obligatoriska sjukförsäkringen, som vi har presenterat, är en försäkring som följer patienten. Alla patienter skall få samma trygghet. I det moderata Sverige behöver inte bonden sälja sina kor för att få en höftled opererad. I det moderata Sverige behöver ingen åldring ta ett inteckningslån för att kunna betala sin starroperation. Märk väl, Gertrud Sigurdsen: Detta är vad som i dag händer i enskilda fall i det socialdemokratiskt styrda Sverige, det land som har världens största skattetryck och världens största offentliga 41 sektor. Min slutfråga blir: Är statsrådet beredd att ompröva inriktningen av hälsooch sjukvårdspolitiken, så att de sämst ställda och de mest sjuka får den vård de behöver, på lika och solidariska villkor?

Herr talman! Vi värnar om de svaga i samhället, säger fru Sigurdsen, och berättar att hon sett till att sjukersättningen höjts från 90 till 100 96. Herr talman! Det är inte de förvärvsarbetande som är de svaga i samhället. Det är de sjuka och de gamla som behöver vård som är de svaga i samhället. Det är de åldersdementa som inte får tillräcklig vård. Det är de njursjuka, de hjärtsjuka, reumatikerna och de psykiskt sjuka. Det är de människor runt om i Sverige som inte får adekvat vård som är de svaga i samhället. Där finns tydligen skillnaden mellan fru Sigurdsen och mig. I dagens tidning skriver Jerzy Einhorn att inget parti värnar om de svaga i samhället. Jo, det menar jag att vi gör. Folkpartiet har tagit som sin uppgift att tala just för de allra svagaste i samhället, för dem som inte får en adekvat vård. Vi anser att socialdemokraterna gjort en felaktig prioritering när man stöder dem som klarar sig ganska hyggligt och låter dem få mer pengar i stället för att se till att vården får de resurser som behövs. Det är sant att jag har jagat fru Sigurdsen med blåslampa för att se till att pengar förs över från sjukförsäkringen till sjukvården, så att människor inte skall behöva vänta i åratal på en operation som kan rädda dem till hälsa och fortsatt liv. Varje gång jag gjort det pekar fru Sigurdsen på rehabiliteringsberedningen, som nu hållit på i flera år. Jag minns att Ingvar Carlsson för inte så länge sedan lovade att ingen utredning i det här landet skulle hålla på i mer än två år. Men denna utredning, som Gertrud Sigurdsen gömmer sig bakom, har redan fyllt tre år, och det märks ingen aktivitet från regeringens sida på detta område. Två statsråd har varit vänliga nog att citera ur en artikel jag skrivit i Dagens Nyheter i dag. Ja, jag anser att det är en olycka att man i det läge som vi i dag befinner oss i, där det största problemet för de äldre i samhället är att sjukvården inte fungerar, väljer att höja pensionerna. Man måste bestämma sig för vilken den viktigaste äldrefrågan i dagens samhälle är. Är det att förbättra sjukvården eller är det att höja pensionerna? Det är inte sant att pensionärerna haft en negativ inkomstutveckling. Både under den borgerliga regeringsperioden och under den socialdemokratiska från 1982 har den genomsnittliga pensionären haft en bättre inkomstutveckling än den genomsnittliga löntagaren. Då är frågan i dag: Vilket är det viktigaste för de äldre i Sverige? Är det att man justerar basbeloppet för att framför allt pensionärer med maximal ATP skall få mer pengar, eller är det att satsa på en bättre sjukvård? Vårt svar är att sjukvården i dag är den viktigaste frågan för de äldre.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen ställde frågan: Vad är borgerlig sjukvårdspolitik? Jag skall ta två, kanske små men ändå belysande exempel. Vi i centern anser att man skall satsa på primärvården, eftersom det avlastar sjukhusen. Om man t.ex. vill satsa på sjukhem i decentraliserade former och på annan äldreomsorg, måste denna satsning ske inom primärvården. I Malmö har alla partier till slut kunnat enas om en satsning på primärvården. Där är det centern som varit pådrivare. Frågan om ålderdomshemmen har folkpartiet och moderata samlingspartiet och centern drivit i många år. Nu äntligen tycks även socialdemokraterna stödja vårt förslag om statsbidrag till driften av ålderdomshem, och det är ju bra. Om man verkligen skall komma till rätta med vårdkrisen är den fråga det ytterst gäller hur man skall få folk tillbaka till vårdyrkena. För ett par veckor sedan besökte jag ett sjukhem i Lund, där man skulle ha 15 sjuksköterskor i verksamhet men hade bara sex. För dessa var situationen orimlig med en alltför tung arbetsbörda. Det var helt enkelt omöjligt att rekrytera nytt folk. Att arbetstider och lönenivån härvidlag spelar en stor roll är självklart. Vad gör en arbetsgivare som saknar kvalificerad arbetskraft? Jo, han höjer naturligtvis lönen. Det har vi fått många bevis på under senare tid. Vården är ett arbete som kräver en viss grad av delaktighet, engagemang och livserfarenhet. Därför är det också angeläget att man skapar möjlighet för dem som varit ute i arbetslivet några år att söka sig till vårdutbildningar och vårdyrken. Det kan ske genom att dessa yrken blir attraktiva ur löneoch arbetssynpunkt. Ett faktum som ger anledning till oro är att så många sjuksköterskor lämnar yrket och söker sig till andra områden. Den utvecklingen tycks fortsätta. Det uppstår alltså många vakanser, som skulle behöva fyllas med nyutbildade sjuksköterskor. Vi kan i fortsättningen inte utgå från att människor skall prioritera vårdyrkena, om man inte ger bättre lön och bättre arbetsvillkor. Därför måste det också skapas utrymme för försök med kortare arbetstid, något som vi också föreslagit. Dilemmat är att det är många som nu arbetar deltid men som av ekonomiska skäl skulle behöva arbeta heltid. Men man orkar inte med åtta timmars arbetsdag, eftersom arbetet är så tungt.